Herr talman! Jovisst, man är bekymrad för utvecklingen, men det innebär ju inte, Lennart Nilsson, att man sitter med armarna i kors och inte gör någonting. Så gör inte folk ute i bygderna och framför allt inte folk som bor i turistområdena. Man hittar på någonting. Man skapar sitt eget arbete. Det finns t.ex. över 1 500 byutvecklingsgrupper. De behöver inga statliga pekpinnar. Man hittar på själv och tycker att det är mycket viktigt att turistreklamen för bygden ges en lokal profil. Lennart Nilsson sade att infrastrukturen inte hör ihop med det här. Det gör den visst! Den hör i högsta grad ihop med det här. Men den ligger inte inom kulturutskottets område. Det var det som jag underströk. Egentligen borde allt här i världen ligga inom kulturutskottets område. Allting snurrar ju egentligen runt omkring kultur och det som vi sysslar med i kulturutskottet. Det var alltså detta som det handlade om. Det är också särskilt påpekat i utskottsbetänkandet. Statens roll är alltså att skapa förutsättningar. Näringsministern, eller turistministern, meddelade i dag att det kommer förslag om sänkning av momsen på resor. Det vore ju bra. Det är ett steg i rätt riktning. Men den lokala profilen när det gäller turistreklamen eller att sälja det egna turistområdet är väldigt viktig. Sverige behöver all den företagsamhet och all den idérikedom som finns runt om i landet. Det kan inte bekymmer för utvecklingen hejda. Det kan t.o.m. vara en inspiration till att göra någonting själv.
Herr talman! Jag håller med Stina Eliasson om att det är viktigt och angeläget att man ute i bygderna tar lokala initiativ och att man är uppfinningsrik när det gäller att skapa förutsättningar för en levande turism i olika former. Det håller jag med om, helt och fullt. Det är bara det att sådana praktiska ting som jag nämnde i mitt anförande, exempelvis information, inte borde ligga på den lokala bygruppen, eftersom den inte klarar de kostnaderna, utan på samhället. Eftersom vi har nytta av de intäkter som turismen ger borde det finnas ett organ, som Maja Bäckström har skisserat, som tar ansvar för de delar som exempelvis de lokala entreprenörerna och grupperna inte, med all rätt, kan ta kostnaderna för. Det finns alltså samhällskostnader -- för viktiga uppgifter i samhället -- som vi gemensamt måste svara för. Det gäller naturligtvis att det finns en politik på det här området. Det är tragiskt med den inriktning som regeringen från början skisserade, att man inte här skall bry sig om någonting sådant, medan andra länder, exempelvis Danmark och Norge, har insett vikten av att det finns samlade insatser på de här områdena.
Herr talman! Jag förstod att Lennart Nilsson skulle hålla med mig. Det gör Lennart Nilsson rätt i. Turismen är en viktig näring. Det underströk jag i mitt huvudanförande, och det har jag också gjort i mina repliker. Tänk vad annorlunda det är nu för tiden! Nu vill jag passa på att ta fram ett historiskt perspektiv på turismen. 1917 hade man en demonstration i Järpen i västra Jämtland. Det var en hungerdemonstration. Man gick omkring med ett plakat där det stod: Bort med turisterna från våra bygder under kristiden! Smör, mjölk och potatis åt arbetsfolket! Det var på den tiden. Nu är tiderna annorlunda, men fortfarande är det folk ute i de byar och de bygder där man vill ta hand om turister som arbetar och som är det här arbetsfolket -- det turistiska arbetsfolket. Det finns, Lennart Nilsson, statliga insatser också för detta med affischerande och vad det nu var för någonting som Lennart Nilsson gav exempel på. Vi har utvecklingsfonderna, länsstyrelserna, kommunerna, Kommunförbundet, Glesbygdsmyndigheten och inte minst Turistföreningen. Turistföreningen är den härliga ideella organisation som fortfarande känner sitt ansvar och också är duktig på sådana här saker. Turistföreningarna och organisationerna får också statliga stöd.

Herr talman! Jag hoppas att tiden kommer att medge att jag också ger herr Nilsson litet svar på tal när det gäller vissa av hans påståenden. Men jag vill först ge min syn på detta. Den politiska trögheten i riksdagens sätt att agera skadar och försvårar många gånger näringslivets agerande, samtidigt som det negativt påverkar möjliga ökningar av statens intäkter. Se bara på hur ineffektivt politikerna har hanterat turistnäringen! Det är en industri som omsätter sina dryga 110 miljarder av vilka staten totalt sett får in 60 öre för varje krona. Här i riksdagen har turismen mer betraktats som en fråga om kultur och rekreation, med social och regional anknytning. Detta avspeglas i att turismen sedan många år också ligger inom kulturutskottets område. Regeringen har gudskelov börjat inse att turismen är en viktig näringspolitisk faktor och tagit konsekvensen av detta och placerat turistfrågorna i Näringsdepartementet, där de hör hemma. Det är sedan snart ett år aviserat att turistfrågorna här i riksdagen skall överföras till näringsutskottet. Men denna enkla åtgärd har fastnat i byråkratins irrgångar här i riksdagen. Det är bara att hoppas på ett beslut före planeringen av nästa budgetår. När det nu gäller Sverigeprofileringen gentemot utlandet har turismen självfallet en stor betydelse, tillsammans med övriga säljande insatser för näringsliv, kultur etc. Nu saknas ett samlat grepp. Det sammanhänger med ett delat eller splittrat beslutsfattande. För Exportrådet och turism svarar exempelvis Näringsdepartementet, och för Vi i Ny demokrati har föreslagit en utredning om ett gemensamt Sweden center som skulle effektivisera alla insatser för att främja Sverigeprofilen världen runt. Men det förslaget avslog riksdagen i går. Ett sorgebarn i marknadsbilden är nu Svenska institutets mål och verksamheter. De lever i stort sett ett liv för sig. I propositionen från Utrikesdepartementet talas nu -- som så många gånger tidigare -- om att det är viktigt med en samordning av Svenska institutets verksamhet och insatser med exempelvis Sveriges exportråd. Men varför då inte föra över ansvaret för Svenska institutet till Näringsdepartementet och inordna verksamheten i Styrelsen för Sverigebilden? Vi får inte vara rädda för att kommersialisera kulturen och Svenska institutet. Här finns betydande ekonomiska samverkanseffekter att hämta. Som vi alla vet beslöt riksdagen för ett år sedan att lägga ner det statliga turistrådet och satsa på en förändrad organisation av den utlandsinriktade marknadsföringen av Sverige som ett turistland. Riksdagen beslöt att tillsätta en ny ''turistdelegation'', som nu arbetar under namnet Styrelsen för Sverigebilden, med folk från näringslivet som skulle upphandla tjänster och material inom en kostnadsram på 100 miljoner. De fick dock upphandla från vilken part de önskade. Det skulle dock garanteras att huvudparten skulle upphandlas från en branschorganisation, som i dag representeras av Jag har personligen informerat mig om verksamheterna inom den nyetablerade Styrelsen för Sverigebilden och Next Stop Sweden. Mot bakgrund av den tidspress som gällt har man förvånansvärt bra klarat av att genom olika åtgärder söka aktivera Sverige som turistland utomlands. Det gällde ju att snabbt prioritera marknader och utvärdera de olika kontorsetableringarna utomlands, besluta om mässdeltagande och få fram resestimulerande kampanjmaterial och mediesatsningar för innevarande sommar. Man stod inför en enormt stor uppgift. Jag tycker att man har lyckats bra med den. Till grund för budskapet om Sverige som turistmål låg en snabbt genomförd internationell attitydundersökning som visade vad man verkligen tycker om Sverige i de för oss mest intressanta länderna. Enligt min uppfattning var det ett viktigt och proffsigt grepp. Detta låg som grund för det budskap man har gått ut med i år. Självfallet har tidspressen ibland tvingat fram beslut som kanske inte inneburit den bästa lösningen. Det finns anledning att inför nästa års planering få en avrapportering från Styrelsen för Jag vill även säga några ord om sammankopplingen mellan Styrelsen för Sverigebilden och de investmenttankar som Simon Liliedahl berörde. Jag tycker att det är förödande att splittra såväl ekonomiska som personella resurser, där man kanske inte ens har kompetens för dessa åtgärder. Jag hoppas att det blir en annan lösning framöver och att det kommer att ske snabbt. Det i mitt tycke väl iscensatta åtgärderna och den låga kronkursen gör att turistbranschen och därmed hela Sverige kan se fram emot en starkt ökad utlandsturism i år. Den kommer helt säkert att positivt bidra till en minskning av arbetslösheten inom servicenäringarna, där man i dagsläget uppskattar att 25 000--30 000 personer saknar jobb. Ny demokratis upprepade krav på en sänkt turistmoms, som näringsministern i dag delvis förespråkar -- med sänkt moms på resor och transporter -- gör att vi äntligen kanske får uppleva en ljusglimt i arbetsmarknadsmörkret.

Herr talman! Med den dystra arbetsmarknad och den ekonomiska kris som vi har, gäller det att tillvarata de möjligheter som finns. Enligt min mening har regeringen i alltför liten omfattning prövat huruvida turismen t.ex. kan ge ökad sysselsättning. Det är först nu som några ljuspunkter kan ses, bl.a. med det aviserade förslaget beträffande moms på resor. Genom en satsning på turismen kan vi få snabba effekter på arbetsmarknaden. Inom turistnäringen kan vi uppnå snabba effekter med kortsiktiga åtgärder i förhållande till infrastruktursatsningar osv. Vi behöver gjuta in en Gnosjöanda i turistsektorn. Det måste gå snabbt. Vi skall ha turister på hotellen i stället för att hotellen skall utgöra bäddplatser för Invandrarverket. Det är ingen ekonomisk lösning för Sverige i längden. Vi behöver nya grepp och ett nytt entreprenörskap, och det måste vi underlätta. I det sammanhanget har man på landsbygden försiktigt börjat med bed and breakfast-systemet. I andra länder utbjuds bed and breakfast som ett alternativ i tjocka kataloger. På turistmässan i Göteborg fanns det en liten broschyr för det svenska systemet. Det är viktigt med en lokal prägel och en utveckling för glesbygden. Här behöver vi hjälp. En av mina motioner, som har behandlats av skatteutskottet, har uppmärksammat Gotland. Vi måste göra något för Gotland. Det går inte att bara sitta med armarna i kors. Det har vi gjort alltför länge nu. Den här församlingen har beslutsvånda när det gäller Gotland. Vi är alltför många fastlänningar här i kammaren och ser inte problemen, möjligheterna och vilka åtgärder som måste vidtas för att Gotland skall få hjälp. Vi säger fortfarande bara att Gotland skall få ett stöd till trafiken. Det är det gamla resonemanget om bidrag som vi fortfarande arbetar med. På Gotland kan man sköta sig själv. Gotland behöver inget stöd. Det enda som behövs är ett vettigt beslut från denna församling och från regeringen. Vi skall förklara Gotland som frihandelszon. Det skall vara ett frihandelsområde där det inte finns några punktskatter. Vi skall göra Gotland attraktivt. Vi skall ta bort bidraget till färjetrafiken på 500 000 kr om dagen. Detta bidrag medför att andra kostnader stiger. På det här sättet skulle Gotland kunna bli vårt Gotland året runt. Jag har studerat bokningsläget. Birgitta Wistrand trodde och hoppades här tidigare. Jag har tittat på fakta och på hur det ser ut. Just i dag är bokningsläget inte alls särskilt ljust för Gotland. Det snackas här om olika höjningar. I verkligheten finns det inte alls sådana siffror. Omfattningen av sommarens bokningar är i stort sett som förra årets bokningar. Bokningsläget är minus 1 % för viss trafik och plus 2 % för viss annan trafik. Det är det faktiska läget. Man bokar sent. Eftersom man bestämmer sig sent, har vi fortfarande en möjlighet att satsa. Utvecklingen måste ses som en form av samverkan. Turismen och skatterna hör ihop. Det låg ganska mycket i Stina Eliassons resonemang om att många frågor hör ihop med kulturutskottets område. Jag anser att vi som ett alternativ måste diskutera att införa en frihandelszon för Gotland. På så sätt kommer Nordeuropa att uppmärksamma Sverige. Det är uppmärksamhet vi behöver. Vad vi har haft tidigare är höga kostnader. Nu är det i stället vårt grannland Danmark som kommer att ha höga kostnader. Jag hoppas att det kommer att ske en förändring, så att danskarna kommer till Sverige. Enligt den senaste informationen gör de det i viss utsträckning, men jag vill ha en ökad förändring. eller BNI, jag kommer inte ihåg vilket det var -- som i Sverige resp. Danmark går till turistverksamhet, visade det sig att siffran i 2,7 %. Den procentuella skillnaden är alltså bortåt 60 %. Man skulle kunna säga att danskarna är 60 % duktigare på turism. Nu har vi emellertid fått en förändring av valutan, och den kommer att vara av betydelse i det här sammanhanget. Om vi gör en frihandelszon av Gotland kan vi uppnå marknad, och vi kan uppnå det sociala målet -- folk kommer då att ha råd att åka. Om man åker i dag kostar det på Gotlandslinjen under högsäsong 350 kr. per person och 470 kr. för bilen. Om man jämför det med vad det kostar att åka över till Finland märker man att det är en ofördelaktig konkurrenssituation. Det finns där ingen konkurrens på lika villkor. Det är viktigt att vi uppnår konkurrens på lika villkor, och vi måste därför göra någonting kraftfullt.

Herr talman! Jag vill fråga herr Zaar varifrån han har fått sina uppgifter och om han talade om enbart bokningar till Gotland. Mina sagesmän och sageskvinnor har faktiskt talat om ökat antal bokningar och att exempelvis stugor och hotell nu är mycket mer intressanta och uppbokade än vad de var förra sommaren. Man kan enligt dem redan nu se den här ökningen. Det är viktigt att vi nu försöker se de positiva förändringar som finns, så att vi inte naglar oss fast vid det som inte går fullt så bra.
Herr talman! De uppgifter jag redovisade, Birgitta Wistrand, är Gotlandslinjens förbokningar från den 27 april 1993. Man har gjort jämförelser med föregående år. Trafikorten Oskarshamn ligger då för juli månad på plus 2 % men för juni månad på minus 2 %. Nynäshamn ligger för juni månad på minus 1 % och för juli månad på minus 1 % jämfört med bokningsläget den 27 april 1992.
Herr talman! Jag tycker att det är bekymmersamt om herr Zaar tar situationen för just de här linjerna till intäkt för vad som kommer att hända i hela Sverige. Därför var det bra att det kom fram att det var bara Gotland och Gotlandstrafiken det gällde och inte landet i sin helhet.
Herr talman! Det här visar på en tendens, och man kan inte utifrån den tro att allt är glädje på grund av den förändring som har skett. Jag har också fått statistik som visar att man på något ställe redan nu har fyllt sommarens bokningar. Vi går och glädjer oss åt sådant, men jag menar att man bör ta reda på fakta och inte suddigt tala om ''hela landet''. Tendensen är inte sådan som många glädjespridare säger att den är, utan ytterligare åtgärder behövs, och de måste till nu. Det räcker inte med sådana här resultat. Vi behöver mer. För maj månad, är tendensen däremot glädjande, med bokningstal som i procent ligger tvåsiffrigt högre än under maj månad för ett år sedan. För övriga bokningar är det inte fråga om några exceptionella ökningar, utan de bokningar som är gjorda motsvarar vad som under normala förhållanden skall nås med god marknadsföring. Nu har vi haft en nedskrivning av kronan, och därför hade vi förväntat oss betydligt mer.
Herr talman! Jag är ledsen att jag inte har tagit med mig de aktuella siffrorna. Jag lovar att jag skall göra det vid ett annat tillfälle, så att vi kan ta det bit för bit och se var det har gått bra och var det har gått dåligt. Vad jag ville komma åt var dels att det Claus Zaar sade gällde Gotland, dels att jag har sett att det på många platser redan går bättre. Jag förstår inte vad herr Zaar menar när han säger att vi behöver mer åtgärder. Är det staten som skall göra mer, eller vem är det som skall göra mer?

Herr talman! Jag vill bara tacka Claus Zaar för att han så vältaligt tog upp min motion om Gotland som ekonomisk frizon.
Herr talman! Det vore mycket bra om fler moderater började tänka på att vi bör förändra Gotlandspolitiken. Kan vi nå en överenskommelse om en ekonomisk frizon, vilket också jag har föreslagit i en motion som behandlas i skatteutskottet, så är det en glädjande utveckling.

Herr talman! Nu när det skall bli teater ifrån talarstolen är det synd, tycker jag som en av skådespelarna, att publiken går sin väg. Men det är väl inget att göra åt. Bakgrunden, herr talman, till denna debatt om teater, musik och dans är ett omfattande utredningsuppdrag på detta område. Det har tillsatts en stor kulturutredning och man har på gång en utredning om Riksteatern och ansvarsfördelningen mellan Riksteatern och de regionala teatrarna. Det är fråga om en översyn av den regionala musikverksamheten och av de statliga insatserna för fonogramproduktion och - distribution. Det är klart att den sätter en viss prägel på detta betänkande. Jag vill först säga några ord om Riksteatern. Den är som sagt föremål för utredning. Vi i utskottsmajoriteten, som jag i det här fallet tillhör, tycker att det är rimligt att under den här tiden hålla anslagsnivån uppe. Det är faktiskt inte givet att resultatet av Teaterutredningen blir en begränsning av Riksteaterns verksamhet. Därför framstår budgetpropositionens förslag som ett slag i luften. Det tar också litet tid att se över teaterområdet. Vi har menat att det då är rimligt med ett oförändrat anslag till Riksteatern med en viss uppräkning för prisförändringar. Men i det här fallet tycks propositionen utgå från att Riksteatern skall kunna avstå från pengar för andra verksamheter på kulturområdet. Jag vill i anslutning till detta ge en kommentar. Avgörande är att teaterpubliken ute i landet får ett varierat utbud och tillräcklig valfrihet. Länsteatrarna är i många fall ganska små och de har begränsade resurser. I många fall har de dessutom en inriktning mot barn och ungdom. För länsteatrarna har det hittills inte heller utvecklats något särskilt betydande utbyte av produktioner dem emellan. Detta innebär att oavsett hur lösningen blir för Riksteatern finns det, speciellt i mindre och medelstora orter samt på landsbygden, stor risk för ett mindre utbud. Därför stöder vi socialdemokrater utskottsmajoritetens förslag -- en utskottsmajoritet som vi bildar tillsammans med Vänsterpartiet och Ny demokrati -- om en ökning med 5 miljoner kronor till Riksteatern. Detta ger även Riksteatern en viss kompensation för prisförändringarna. Jag vill i det här sammanhanget också göra en liten kommentar till den reservation som regeringspartierna har gjort när det gäller anslaget till Riksteatern. Jag citerar första meningen i reservationen: ''Utskottet anser att en viss minskning av bidraget till Svenska riksteatern bör kunna göras redan för nästa budgetår.'' Jag undrar hur man egentligen har tänkt, därför att på något sätt förutsätter här Folkpartiet, Moderaterna, Centern och kds att resultatet av utredningen skall bli en minskning av anslagen till Riksteatern. Jag tycker verkligen att det är att föregå utredningen. Har ni redan nu bestämt er för att utredningen skall landa i en minskning av anslagen till Riksteatern. För min del vill jag nog helst se resultatet av utredningen innan något sådant förutsätts. Vi har också från socialdemokratiskt håll en reservation nr 2 som gäller Södra teatern. Den administreras nu av Riksteatern, men utyttjas av ganska många andra såsom Operahögskolan m.fl. Där förekommer också en omfattande gästspelsverksamhet. Vi anser inte att det är rimligt att enbart Riksteatern skall ha ansvaret för Södra teatern, utan föreslår att en stiftelse bildas som tar hand om teatern. Grundare kan t.ex. vara Riksteatern, Operan, Dramaten m.fl. Detta skulle ge förutsättningar att bevara den nuvarande mångfalden i vad som ges på Södra teatern samt möjliggöra en förbättrad kvalitet. På teaterområdet har vi också medverkat till att litet grand öka anslaget till Folkoperan, vilket höjs med fyra grundbelopp. Många motioner på teater och musikområdet handlar om ökat bidrag till de regionala verksamheterna litet varstans i landet. Dessa motioner avslås av utskottet, och med hänvisning till de utredningar som är på gång har vi socialdemokrater ingen annan mening. Det finns dock ett undantag i det här fallet, nämligen Musikteatern i Göteborg. Musikteatern i Göteborg är en stor satsning. En ny och modern musikteater skapas minsann inte varje dag i detta land. Det är givet att det då kommer att finnas behov av resurser för att få en verksamhet med hög kvalitet som motsvarar det som finns i hus, teknik och servicefunktioner runt omkring. Ett ökat tillskott av grundbelopp innebär för Göteborgs musikteater en förändring i de ursprungliga tankarna. Men jag menar att den förändrade synen är befogad. Vi har från socialdemokratisk sida motionerat om att inför nästa budgetår öka anslaget med 45 grundbelopp. Vi har modifierat vår uppfattning för att få en gemensam syn på detta. Det innebär en beställning till regeringen att i nästa budgetproposition ge ökade bidrag till Göteborgs musikteater. Jag tycker att vi på det här sättet har funnit en bra lösning, eftersom det såvitt jag förstår säkerställer ökade resurser just till Göteborg. I och för sig kan man säga att denna förstärkning hade behövts redan i år med tanke på att Musikteatern skall invigas i september 1994. Men jag utgår ifrån att det nästa budgetår blir en resursförstärkning som ändå hamnar i marginalen vad gäller tidpunkten. På teaterområdet har vi socialdemokrater också föreslagit ytterligare 5 miljoner kronor för fria teater-, dans och musikgrupper. De karakteriseras av små ekonomiska villkor samtidigt som de har en inriktning mot barn och ungdom. En mycket stor del av deras spelverksamhet sker ute i landet kommunalt i skolor och på daghem just med inriktning på barn och ungdom. Denna verksamhet påverkas av kommunernas budgetsystem, bl.a. kommunernas resultatenheter. Det innebär stundom att dessa resultatenheter blir ganska små. I kommunerna anser man inte att man har resurser till att ge barnen den musikupplevelse som tidigare var möjlig när kulturanslagen sammanhölls i större enheter inom kommunerna. I ett sådant läge för kommunerna är det mycket väsentligt att öka det statliga stödet till de fria teater-, dans och musikgrupperna. Det ger bl.a. en signal till kommunerna att detta är fråga om en väsentlig verksamhet. Kommunerna är ju stundom ganska lyhörda för vad som beslutas i denna kammare. När det gäller Svenska rikskonserter finns en motion och en reservation från oss socialdemokrater, där vi kräver en ökning med Det är inte svårt att verbalt vara positiv till kulturinsatser för barn och ungdom. Jag är ganska säker på att det blir flera talare i den här debatten som kommer att vara verbala, men det måste ändå finnas ett reellt innehåll i den verbala förståelsen och de verbala applåderna för verksamhet kring barn och ungdom. Jag har ytterligare en kommentar till Svenska rikskonserter som gäller fonogramproduktionen i Caprice. I höstas kunde vi läsa i tidningarna om nedläggningshot och att departementet planerade att dra in pengarna till Caprice. Jag skall ge regeringen beröm, eftersom den på denna punkt har tagit sitt förnuft till fånga genom att den även i denna budget tagit med dessa pengar. Herr talman!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

Herr talman! Jag skall inte hålla mig bara till dans och teater, utan jag skall kortfattat tala om betänkandena 20, 22, 24, 25 och 26. Ny demokrati har i sin partimotion om kulturpolitiken framhållit att vi vill stödja det som har värde och kvalitet men som inte kan komma till stånd på marknadens villkor. Vem skall bidra till att försöka förändra kulturen i en riktning mot de strömningar och det synsätt som finns på många håll i det Europa som vi nu närmar oss med stormsteg? Där betraktas kulturen som en investering och en tillväxtfaktor både för livskvaliteten och för statskassan. Det är bl.a. därför som vi har medverkat till att riksdagen har fattat beslut om att tillsätta en särskild utredning om kulturen och Europa. Denna utredning och de av riksdagen samtidigt beslutade utredningarna om museer och teatrar har gjort att utskottet med rätt eller orätt tvingats att skjuta många viktiga motioner på framtiden medan vi avvaktar resultatet av dessa utredningar. Mot denna bakgrund är det nödvändigt, vilket jag har framfört här tidigare, att utredningarna slutförs med största skyndsamhet och inte långhalas, vilket tyvärr är alltför vanligt. Då regeringen i propositionen i princip utgått från oförändrade anslag, har vi i Ny demokrati i de allra flesta fall ställt oss bakom regeringens förslag, då vi har tagit intryck av det ekonomiska krisläget som inte tillåter oss att bevilja utökade anslag. Vi har avstått från en total höjning. I de fall som vi har äskat om ökade anslag, har vi kompenserat det med motsvarande neddragningar. Vi har tyvärr inte lyckats enas i utskottet beträffande anslaget till Dramaten, Operan och Stockholm har varit i fokus. Man måste väga landsortens berättigade krav på utökat teaterutbud mot nödvändigheten att hålla hög kvalitet på våra nationalscener. Vi har gjort allvarliga försök att jämka ihop dessa särintressen, inom utskottet och inom landet, men vi har inte riktigt nått fram, vilket jag beklagar. Kulturministern har i propositionen aviserat att Kulturrådets roll skall granskas i samband med den parlamentariska översynen av kulturpolitiken. Vi tycker att detta är bra, och vi accepterar inte att Kulturrådet ges utrymme att föra sin egen kulturpolitik. Det är bl.a. därför som vi har valt att specialdestinera 7 miljoner av Kulturrådets utvecklingsmedel. Majoriteten av dessa 7 miljoner har vi föreslagit skall tilldelas museerna. Vi har också i vår partimotion särskilt tryckt på nödvändigheten av att det görs en helhjärtad satsning på bl.a. museerna, som vi anser har blivit styvmoderligt behandlade. Harriet Colliander kommer separat med all den sakkunskap som bara hon är mäktig att utveckla Ny demokratis synpunkter på den nödvändiga upprustningen av museerna. Då jag som ersättare med detta anförande sjunger min svanesång, åtminstone för denna gång, vill jag tacka utskottskamraterna för en lärorik och stimulerande tid. Vi har i varje fråga försökt diskutera oss fram till gemensamma lösningar för att få fram ett enigt utskottsbetänkande. Min fromma förhoppning är att Sverige och dess politiker skall kunna jobba på samma konstruktiva sätt som riksdagens kulturutskott och objektivt pröva gemensamma lösningar och endast som en absolut sista utväg satsa på reservationer. Mina reverenser för ett mycket kompetent utskott. Hos mig finns i alla fall inga reservationer.

Herr talman! Jag kommer i detta anförande att främst uppehålla mig vid tre av dessa betänkanden, nämligen KrU20, KrU22 och KrU26. Jag skall litet kortfattat börja med att tala om teater, dans och musik. Först vill jag säga att jag tycker att det är mycket tillfredsställande att utskottet även detta år har klarat en ökning av bidraget till Riksteatern. Nu föreslår utskottet 5 miljoner kronor utöver regeringens förslag och drygt 500 000 kr till Folkoperan. Vänsterpartiet står naturligtvis bakom detta. Vi hade däremot också gärna sett att det hade gått att få fram ett ökat stöd till Göteborgsoperan redan nu. Men det gick tyvärr inte att få en utskottsmajoritet för detta. Utskottet nöjer sig med att säga att regeringen får komma med ett ökat statligt stöd till Göteborgsoperan nästa år. Med detta sägs göteborgarna vara nöjda. Det är bara att hoppas att de inte blir besvikna nästa år. Däremot är jag inte så nöjd med utskottets behandling av de fria teater , dans och musikgrupperna. Det finns, herr talman, risk för att de fria grupperna håller på att hamna i ett slags ekonomiskt moment 22. Dålig ekonomi i kommunerna ger neddragningar som drabbar dessa fria grupper genom färre beställningar och mindre anslag. Regeringen kräver balans mellan de statliga och lokala insatserna och höjer nu ett varnande finger genom att säga att det är angeläget att de fria gruppernas betydelse för barn och ungdomsverksamheten får ökat gehör också i den lokala miljön. Naturligtvis finns det en hel del riktighet bakom detta. Vad det betyder är ju faktiskt att kommunerna också måste ta sin del av ansvaret. Om de inte gör det kommer staten inte att fullfölja sitt ansvar. Men mittemellan detta står de fria grupperna, vilkas stora betydelse, särskilt för barn och ungdomsverksamhet, alla är rörande överens om. Jag ser det som svårt för dem att kunna komma ur detta moment 22 om riksdagen inte ökar stödet till verksamheten. Vi i Vänsterpartiet har föreslagit en ökning av bidraget med 4 miljoner kronor. I en socialdemokratisk motion och reservation begärs 5 miljoner kronor. Jag tycker inte att det finns någon anledning för mig att ställa dessa förslag mot varandra. Jag och mitt parti kommer alltså att rösta på den socialdemokratiska reservationen, även, vilket jag tillåter mig att påpeka, om jag tycker att den skulle ha haft en litet annorlunda lydelse. I stället för att det står ''med avslag på motion 1992 93:252. Men det är litet petitesser. När det gäller kulturutskottets betänkande 26 om anslag på massmedieområdet har Vänsterpartiet föreslagit att det särskilda stöd till lokal programverksamhet som har funnits sedan 1986 och som regeringen nu vill ta bort skall få finnas kvar. Detta stöd har använts bl.a. för att underlätta igångsättandet av verksamheten i lokala kabelsändarföretag. Enligt vår uppfattning är det viktigt att på olika sätt uppmuntra och stödja sådan här lokalt förankrad TV-produktion. I massmediernas förlovade land, USA, har man faktiskt insett detta. I USA finns det nämligen t.ex. en lag om -- skulle man kunna säga -- allemans-TV. Denna lag ger alla medborgare rätt till elementär utbildning, tillgång till produktionsutrustning och utnyttjande av lokala TV-stationers sändningstid. Idén är alls inte dum. Det närmaste vi kommer USA:s förhållanden är alltså nämnda stöd till lokal programverksamhet. Det finns all anledning att ha kvar det här stödet. Det är också viktigt för yttrandefriheten, som framhålls på ett annat ställe i betänkandet. Vi i Sverige, som har betydligt stoltare och längre traditioner på detta område än USA, borde kunna behålla det här mycket blygsamma stödet. Nämnda lag i USA har faktiskt haft betydelse exempelvis för den amerikanska kvinnorörelsen, som på ett utmärkt sätt har kunnat gå ut med en bred debatt via den här lokala programverksamheten. Naturligtvis skulle liknande grupper i Sverige kunna få hjälp av ett svenskt lokalt stöd. Det kan också gälla ungdomar som vill lära sig att använda det nya mediet, olika organisationer osv. Regeringen påstår i sin proposition att ekonomin för svenska lokala kabelsändarföretag har förbättrats, eftersom pengar kan tas in via reklam. Därför anser man att stödet inte längre behövs. Såvitt jag förstår innebär det att utskottets majoritet delar framförda uppfattning. Eftersom kabelsändarföretag får ta in pengar via reklam, behövs det inte -- tycks man mena -- något stöd för igångsättning av projekt och utbildning när det gäller människor som skall ta itu med dessa saker. Jag misstänker att det hela gått litet hastigt till. Att lokala företag kan få in pengar via reklam säger ju inte något om vilka resurser i övrigt som kan finnas för just sådan här projektverksamhet. Ännu märkligare verkar resonemanget bli litet längre fram i betänkandet. Man säger: ''- - de lokala verksamheter som stödet avsetts för har varit av värde. Deras betydelse för att befästa yttrandefriheten och deras pedagogiska betydelse kan framhållas, liksom värdet av de utvecklingsprojekt och det erfarenhetsutbyte som genomförts.'' Detta begriper jag. Men sedan säger man: ''Det kan därför framstå som naturligt att frågan om befrämjande av dessa verksamheter i lämpligt sammanhang blir föremål för ytterligare överväganden.'' Det här återfinns längst ner på s. 13 i betänkande 26. Jag skulle faktiskt, herr talman, vilja ha detta översatt till begriplig svenska. Kanske den kloka Charlotte Branting, som skall tala efter mig, kan förklara vad utskottet menar. Är riksdagen alltså ett olämpligt sammanhang när det gäller att i denna fråga avgöra om det lokala stödet behövs eller inte? Finns det något lämpligare sammanhang än just riksdagen? Vilket är det i så fall? Det skulle jag gärna vilja veta. Och vad menar utskottet med att säga att det kan framstå som naturligt med ''ytterligare överväganden''? Av vem? frågar jag. Hur och när? Har tidigare överväganden varit onaturliga på något sätt? Jag skulle väldigt gärna vilja ha svar på mina frågor. Om Charlotte Branting inte vill svara, kan kanske någon från de andra regeringspartierna göra det. Samtliga står ni ju bakom utskottets skrivningar. Det gör däremot inte jag. Således yrkar jag bifall till Vänsterpartiets motion I samma motion, men det gäller då yrkande 15, begär vi att frågan om alternativa distributionsformer för kulturtidskrifter skall utredas. Det är det dyra distributionsstödet, herr talman, som många kulturtidskrifter slutligen stupar på. Det är bara de tidskrifter som har mycket stora upplagor som kan distribueras via de kommersiella kanalerna. Frågan om ett särskilt kulturporto för befordran av bl.a. tidskrifter har tidigare behandlats av riksdagen. Men intresset för att stödja kulturen genom ett billigare brevporto var inte så stort för några år sedan. Jag kan i och för sig hålla med om att frågan inte är så lätt. Var någonstans skall man exempelvis avgöra vilka tidskrifter som skall komma i åtnjutande av billigare porto? Är det tidskrifternas innehåll som skall vara avgörande för vilka som kommer i fråga? Det här är svåra problemställningar. Oavsett dessa kvarstår distributionsproblemen. Det är inte till fyllest att säga att det är Postens sak att avgöra vilket rabattsystem som skall gälla. I och för sig säger utskottet samma sak som Kulturrådet begärt, nämligen: Visst är det tillåtet att förhandla med Posten. Jag tror dock att det är svårt att finna lösningar i det avseendet. Det borde vara möjligt att komma fram på annat sätt. Vi föreslår alltså att frågan utreds och att utredningen kommer med ett förslag till riksdagen om distributionsstödet. Jag yrkar alltså bifall till motion Kr313, yrkande 15. I det sammanhanget vill jag också säga att vi avser att rösta för reservation 2 i betänkande 26. Reservationen, som inte framställts av oss, gäller medelsanvisningen under anslaget Stöd till kulturtidskrifter. Herr talman! Slutligen några ord om betänkande 22 som gäller arkiv. I det sammanhanget koncentrerar jag mig på diskussionen om uppbyggnaden av Först och främst vill jag slå fast att jag kommer att yrka bifall till en rad motioner.

Man började uppföra Vadstena slott redan 1545. Efter diverse om och tillbyggnader stod slottet färdigt i början av 1600-talet. Trots att Vadstena slott, precis som så många andra liknande byggnader, fick förfalla under 1700 och 1800-talen är det ett av den svenska renässansens bäst bevarade och finaste byggnadsverk. I dag är slottet en levande kulturbyggnad. Slottet inrymmer numera lokaler för landsarkivet och Vadstena-Akademien. Vidare finns det ett museum och utställningslokaler i slottet. Slottet ger också plats för olika kulturevenemang. Ursprungligen var Vadstena slotts borggård, precis som när det gäller övriga Vasaslott som byggdes som försvarsanläggningar, omgärdad av vallar. Men de är sedan länge borta. För över tio år sedan påbörjades en uppbyggnad som avsågs ske i två etapper. Etapp 1 är färdig och har innefattat uppförandet av den östra vallen. Under en tioårsperiod var det tänkt att den södra och den västra vallen skulle byggas. Vallarna skulle inrymma arkivlokaler för landsarkivet. Etapp 2 är, trots fattat beslut, ännu inte genomförd. Under årens lopp har olika partier väckt många motioner om återuppbyggnaden av vallarna. Framlagda förslag torde alltså vara väl förankrat hos en bred majoritet i riksdagen. En uppbyggnad av de här vallarna fyller flera olika behov. För det första tycker jag att det är en kulturvårdande angelägenhet och ett ansvar för oss att färdigställa det påbörjade bygget. Vi har inte fler bevarade byggnader från Vasatiden än att vi borde vårda oss om de som finns och i möjligaste mån rekonstruera dem om så behövs. För det andra behövs de lokaler som vallarna skall inrymma för Landsarkivet Vadstena, som saknar tillräckliga arkivutrymmen. Östergötland är för övrigt ett s.k. intensivdataområde. Det ställer stora krav på arkivutrymme. Som det nu är förvaras på grund av platsbristen -- östra vallen räcker inte till -- mycket av materialet i tre inte alls arkivvänliga depåer. Under de år som Vadstena slotts vallar har debatterats i kammaren har man hävdat att en eventuell delning av Landsarkivet i Vadstena och en flyttning av en del av det arkivmaterial som kommer från Småland skulle ge tillräckligt utrymme för kvarvarande material. Argumentet för en utbyggnad av vallarna faller därmed. Men, herr talman, lokalbristen i de nuvarande lokalerna är redan mycket stor och arkivmaterialet ständigt i växande. Behovet av större lokaler för Vadstenaarkivet kommer att kvarstå även efter en eventuell delning. För det tredje behöver de rum i själva slottet som i dag används av landsarkivet friställas för att bl.a. ge För det fjärde skulle vallarna framför slottet ge en betydligt bättre bild av hur Vasaborgen en gång såg ut, och borggården skulle bli en utmärkt inramning för diverse kulturevenemang, framför allt under sommarmånaderna. Jag skulle i det här sammanhanget vilja slå ett slag för en av de idéer som har dykt upp under de här diskussionerna. Det är en idé om att utforma en amfiteater som har förts fram av bl.a. Vadstena Akademien. Förslaget går ut på att avsluta den förhoppningsvis blivande södra vallen med en stor trappa som skulle vetta ner mot en scen framför det nordvästra kanontornet. Det här, herr talman, tycker jag är en utmärkt intressant idé. Jag förutsätter att såväl Riksarkivet som Byggnadsstyrelsen tar till sig det här förslaget inför den förhoppningsvis kommande utbyggnaden av vallarna. Till de här fyra argumenten kommer slutligen ett femte. Arbetslösheten i Östergötland ligger en bra bit över riksgenomsnittet. Alla tänkbara byggprojekt borde övervägas nu för att i någon mån lindra arbetslösheten. Därför är det särskilt angeläget att inte vänta ytterligare med att genomföra det tidigare fattade beslutet att återuppföra resten av försvarsvallarna kring Vadstena slott. Få projekt ligger så långt framme som detta, vilket innebär att man skulle kunna komma i gång ganska snart efter det att beslut har fattats här i riksdagen. Vad pengarna till detta beträffar behöver jag alltså inte mer än yrka bifall till de motioner jag har nämnt. Jag behöver inte yrka bifall till den resursfördelning som vi hade motionerat om, eftersom utskottet vänligt nog har påpekat att sådana här investeringar inte kräver någon medelsanvisning över anslaget för Riksarkivet och landsarkivet, som jag har föreslagit. Med detta, herr talman, ser jag fram emot och hoppas på att en enig riksdag äntligen ställer upp för en utbyggnad av Vadstena slotts vallar.

Herr talman! Vi har inte pengar, sade Charlotte Branting. Jag skall säga att jag har respekt för det argumentet. Det är alltså ett argument som är en realitet i vissa lägen. Det respekterar jag som sagt. Men när Charlotte Branting frågar var vi socialdemokrater skall ta pengarna, vill jag gärna se att Charlotte Branting har respekt för att vi som parti har hanterat den totala budgeten på ett annat sätt och på kulturområdet anvisat ett större belopp än regeringen. Det är skälet till att vi när det gäller de fria grupperna, Rikskonserter och Riksteatern har mer pengar reserverade än vad regeringen har. Att ha respekt för att det inte finns pengar är en sak. Men jag ställde en fråga i mitt inledningsanförande och läste upp vad Charlotte Branting och regeringsföreträdarna i utskottet har sagt, nämligen: Utskottet anser att en viss minskning av bidraget till Svenska riksteatern bör kunna göras redan nästa budgetår. Där utläser jag att det är underförstått att det i framtiden skall skäras, men att det redan kan ske nästa budgetår, oberoende av vad utredningen kommer fram till resultat. Då tycker jag att argumentationen inte är lika hederlig som när det gäller pengarna, för det är ett rejält skäl att säga nej till ett förslag som vi kommer med. Är det här fråga om, Charlotte Branting, att ni redan har bestämt er för att Riksteatern skall raseras? Sedan skulle jag vilja ta upp det här med ungdomar. Barn och ungdomssatsningar är inte bara fagert tal. Både när det gäller fria grupper, som till stor del har inriktat sin verksamhet mot barn och ungdom, och när det gäller Rikskonserter har vi förenat fagert tal med resurstilldelning. Det tycker jag är förnuftigt att göra.

Herr talman! Jag skall begränsa den här repliken till frågan om Riksteatern, eftersom jag tycker att den är mest väsentlig. Charlotte Branting, det reagerade vi socialdemokrater i riksdagen emot. Vi gick alltså emot vår egen regering. Skillnaden mellan ert och vårt agerande är att när er regeringen angriper Riksteatern, då jamsar ni med. Vi har en konsekvent politik och syn när det gäller Riksteatern, som vi har fullföljt oberoende av regering. Ni har vänt kappan efter vinden.

Herr talman! Charlotte Branting var litet halvgramse på mig för att jag hade visat ekonomiskt lättsinne i fråga om 5,5 miljoner. Om det är någon här som är sparsam, så är det jag. Jag tror att jag vid varje sammanträde som jag har deltagit i har predikat sparsamhet och att varje anslagspost kan reduceras med minst 10 %. Dels vill jag gneta ihop de 5,5 miljonerna, dels har vi föreslagit omdisponeringar och sparbeting när det gäller de av Kulturrådets medel som inte är specialdestinerade. Jag vill verkligen understryka att de nödvändiga miljonerna till Riksteatern går att spara ihop utan några större problem. Men man måste fastställa sparbeting för alla som skall använda statliga pengar.

Herr talman! Jag vill naturligtvis inte dra ner på de områden som Charlotte Branting talade om. Däremot vill jag dra ner på de administrativa kostnaderna. Det är dessa kostnader som jag tror och vet att man kan minska på alla områden. Att minska administrationskostnaderna kommer inte att påverka den verkliga verksamheten, och det vill jag fästa stor vikt vid.

Herr talman! I de civila, statliga arkivmyndigheterna -- Riksarkivet i Stockholm och de sju landsarkiven i Uppsala, Vadstena, Visby, förvaras nu ett arkivbestånd som uppgår till 300 000 hyllmeter. Inom Riksarkivet finns även en särskild avdelning för arkivinformation, som skall framställa kopior av arkivmaterial samt registrera och distribuera arkivinformation, Svensk arkivinformation i Ramsele -- SVAR. Arkivutredningen har konstaterat att de statliga myndigheternas arkiv från 1950 och framåt inte motsvaras av en lika omfattande utbyggnad av Utredningen har vidare beräknat att den civila statliga sektorn växer med 20 000 hyllmeter -- efter gallring -- per år. Till detta kommer arkivinformation som lagras på annat sätt, t.ex. mikrofilm. Utöver detta tillkommer de omfattande leveransbehoven som uppstår till följd av bl.a. privatiseringen av affärsverk och en del enskilda arkiv. Man beräknar att ca 140 000 hyllmeter arkivhandlingar under 1990-talet behöver levereras till Riksarkivet och landsarkiven, bl.a. därför att enligt arkivlagen -- som trädde i kraft den 1 juli 1991 -- skall myndigheternas arkiv på sikt överföras till arkivmyndighet. I denna lag finns även bestämmelser om arkivbildningens syften, arkivvård, uppgifter och gallring. Detta gör att Riksarkivets och landsarkivens resurser behöver förstärkas i samband med att man tar emot arkivleveranser från myndigheter. Sådan resursöverföring skulle göra att Riksarkivet kunde planera och bygga ut depåverksamheten alltefter de behov som föreligger. Herr talman! Regeringen har genom beslut i februari i år uppdragit åt Riksarkivet att utreda frågan om utbyggnad av landsarkiven. Detta arbete skall redovisas i oktober i år. Utskottet kan därför inte ta ställning till de olika motionerna om utbyggnad av landsarkiven innan utredningen är klar. Det är otillfredsställande att detta dragit ut på tiden. Därför är det viktigt att regeringen återkommer så snabbt som möjligt i frågan om en eventuell vidareutveckling av landsarkiv i sydöstra Sverige eller en fortsatt utbyggnad och restaurering av försvarsvallarna vid Vadstena slott. Men oavsett hur man bedömer frågan, är det viktigt att se Vadstena slott även utifrån andra utgångspunkter än enbart för arkivverksamhet, nämligen från kulturmiljösynpunkt. Det är viktigt att slottsmiljön kan återställas inom rimlig tid, inte minst för andra kulturella verksamheter såsom bl.a. Vadstena Akademien och olika utställningar som är betydelsefulla för turismen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande 22.
Herr talman! Alwa Wennerlund beskrev här hur mycket material Riksarkivet och landsarkiven har att hantera. Hon markerade också hur viktigt det är med en utbyggnad av Vadstena slotts vallar. Jag förstår inte hur Alwa Wennerlund kan yrka bifall till hemställan i betänkandet i så fall. Vad tycker Alwa Wennerlund att man skall göra i Vadstena med det material som ligger i icke arkivvänliga depåer? Det skulle jag gärna vilja ha reda på. När det gäller en skyndsam eller inte alltför långsam, eller hur nu Alwa Wennerlund uttryckte sig, utbyggnad av vallarna vid slottet för landsarkivets räkning, har det nu gått 12--13 år sedan det förra beslutet fattades. Jag skulle gärna vilja veta vad kds anser är rimlig tid i det här sammanhanget.
Herr talman! Det pågår en utredning som Riksarkivet håller i. Den skall utreda frågan om utbyggnad av landsarkiven. Den skall redan i höst, i oktober, presentera en utvärdering. Vi får väl vänta och se vad man kommer fram till i den. Efter det hoppas vi att regeringen kan återkomma om utbyggnaden.
Herr talman! Behövs det en utvärdering av den nuvarande situationen när det gäller utbyggnaden av landsarkivet i Vadstena, Alwa Wennerlund? Beslut om det är redan fattat. Det är många år sedan det beslutet fattades. Jag tror att Alwa Wennerlund möjligen har missuppfattat vad den här utvärderingen kommer att handla om. När det gäller Vadstenaarkivet kan det knappast inte framkomma något nytt. Däremot är naturligtvis inte frågan om var ett eventuellt nytt arkiv för södra Sverige skall ligga avgjord. Frågan om det skall ligga i Växjö, Kalmar, Jönköping eller någon annan ort kvarstår att lösa. Men har den egentligen med utbyggnaden av vallarna att göra? Anser kds det?
Vad jag kan förstå -- jag har inte varit med i tolv år -- väntar man med utbyggnaden av Vadstena vallar tills den utredning som Riksarkivet håller på med är färdig.

Herr talman! Jag har för avsikt att kommentera kulturutskottets betänkande nr 24 som behandlar museer och utställningar. I huvudsak vill jag ta upp den del som berör Arbetets museum i Norrköping. Frågan om statens engagemang i Arbetets museum har ju varit föremål för debatt i den här kammaren flera gånger under de senaste åren. När vi hade en socialdemokratisk regering ansåg den borgerliga oppositionen att riksdagen gick för långt i sitt stöd till museet. När vi sedan fick en borgerlig regering föreslog kulturministern i fjol följdriktigt, utifrån sina utgångspunkter, riksdagen att kraftigt sänka stödet till Arbetets museum. Lyckligtvis blev det inte så, eftersom både kds och Centerns representanter i kulturutskottet agerade. Jag vill framhålla att de agerade berömvärt. Till skillnad från kulturministern såg de det ansvar som staten har, och bör ha, för Arbetets museum. Riksdagen beslutade alltså i fjol att gå emot kulturministerns förslag om nedskärning av anslaget till Arbetets museum. I årets kulturbudget under posten Bidrag till vissa museer går förvisso kulturministern försiktigare fram och föreslår att anslaget till Arbetets museum skall vara oförändrat på nivån 9 miljoner kronor. Tyvärr nöjer sig den borgerliga majoriteten i kulturutskottet med ett oförändrat anslag. Det hade nog kunnat accepteras om det inte hade varit så att andra likvärdiga museer erhåller en uppräkning av sina anslag. I några fall erhåller de dessutom kompensation för övergången till flexibla lönebidrag. Det får alltså inte Arbetets museum del av. Vi socialdemokrater har föreslagit i en motion att anslaget till Arbetets museum skall räknas upp med 500 000 kronor. Det skulle kompensera för prisoch löneuppräkningar på samma sätt som har skett hos övriga museer. Varför är det då angeläget att inte Arbetets museum missgynnas? Museet utgör ett nytt inslag i den svenska museivärlden. Det är mycket intressant både nationellt och internationellt, och det är mycket uppmärksammat. Vid Arbetets museum ägnar man sig inte i första hand åt att samla in föremål, även om detta förekommer i samarbete med Nordiska museet. Utgångspunkten för museet är arbetet och att i första hand dokumentera erfarenheter i arbetslivet och arbetet i nutid. Det görs också bl.a. av Nordiska museet. Det är värt att nämna att Arbetets museum och Nordiska museet samarbetar kring just dokumentationen. Det nya ligger i att man på Arbetets museum lägger tyngdpunkten vid den folkbildande verksamheten. Genom seminarier lyfter man fram de frågor som dokumentation och utställning utgör en del av. Som exempel kan nämnas den dokumentation som man gjorde kring det typiska kvinnoyrke som städning utgör. Utställningen heter Kring en trappa. Den beskriver det tunga och slitsamma arbete som trappstädning är om man har det som yrke. Dokumentationen blev en mycket läsvärd bok där kvinnor berättar om sina erfarenheter från yrkeslivet. Berättelserna har också gestaltats i en utställning. Man har anordnat seminarier där de erfarenheter som dokumenterats tagits upp till debatt. Avsikten med debatten är att låta erfarenheter och synpunkter vara grunden för en utveckling framåt i tiden. Det är alltså kännetecknet för Arbetets museum att man tydligare än andra museer, med historien som grund, faktiskt gör insatser för att även vara med och påverka framtiden i en positiv riktning. Den nämnda utställningen, Kring en trappa, går i dagarna till den nordiska museifestivalen i Exemplen på angelägna verksamheter vid Arbetets museum skulle naturligtvis kunna vara fler, men jag skall avstå från att ta fram fler i det här sammanhanget. För egen del kan jag inte frigöra mig från intrycket att den borgerliga majoriteten fortfarande sitter fast i tanken att Arbetets museum är arbetarrörelsens museum och att det är av det skälet som museet särbehandlas i budgetsammanhang. Fackföreningsrörelsen och kooperationen är förvisso stiftare av museet. Men den verksamhet som bedrivs syftar till att dokumentera och beskriva arbetet som sådant. Det är ju dit statens stöd går. Det är inte arbetarrörelsens historia och framtid det handlar om. Det är arbetets betydelse och förutsättningar som berörs. Det förs inte motsvarande resonemang från borgerligt håll när det gäller Stiftelsen Tekniska museet som i sin konstruktion liknar Arbetets museum, men till skillnad från Arbetets museum är det näringslivet som är stiftare av Tekniska museet. Det vore värdefullt om utskottsmajoriteten kom till insikt om hur viktigt det är att bättre stötta den verksamhet som bedrivs vid Arbetets museum och därmed på ett bra sätt komplettera det svenska museiväsendet med ett museum som beskriver det som utgör en mycket stor del av allas våra liv, nämligen arbetet. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen vid kulturutskottets betänkande nr 24.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande nr 26 om anslag på massmedieområdet. Jag yrkar avslag på de två reservationerna framförda av Nu hörde vi Monica Widnemark tala sig varm för att anslag till Filminstitutets import av film för vuxenpublik inte bör avvecklas. Jag tycker att det bör avvecklas, och jag är övertygad om att den motivering som utskottet har framfört är hållbar. Utskottet framhåller -- givetvis majoriteten -- att eftersom andra importörer nu i betydande omfattning ägnar sig åt import av kvalitetsfilm för vuxna, anser utskottet att det med fog kan ifrågasättas om Filminstitutet även i fortsättningen skall importera vuxenfilm. Utskottet anser det angeläget att understryka betydelsen av den princip som enligt regeringens förslag i fortsättningen skall vara bärande för den framtida statliga filmkulturella politiken och som bl.a. innebär att Filminstitutet inte bör ägna sig åt aktiviteter som branschen eller andra organisationer på filmens område kan göra. Det här betyder att jag yrkar avslag på reservation nr 1. Vidare har vi reservation nr 2, som gäller stöd till kulturtidskrifter. Även Elisabeth Persson var inne på den frågan, och hon ville ha alternativa distributionsformer för kulturtidskrifter. Hon anser att förslagen bör utredas. Även här har utskottets majoritet en motivering. Det är onödigt att upprepa den. Om någon är intresserad är det bara att läsa detta tunna betänkande.

Vi moderater, och även andra borgerliga representanter i utskottet, anser att situationen för landets ekonomi är sådan att vi måste minska en rad utgifter. Annars lär vi aldrig få ned budgetunderskottet. Det är en första förutsättning för att Riksbanken varaktigt skall kunna sänka räntan. Det är något som t.o.m. statsministern och skatteministern kräver, vilket dock förvånar Riksbanksfullmäktige. Vidare finns det ett särskilt yttrande, och det är tre moderater som står för detta. Mitt namn är inte med på grund av att jag inte var närvarande vid justeringen. Men jag delar helt den uppfattning som framkommer här. Vi anser att ett statligt stöd till En bok för alla-verksamheten bör utgå endast när det gäller litteratur för barn och ungdom. Det finns nämligen redan ett rikt utbud av kvalitetslitteratur för vuxna till lågt pris utan statliga subventioner. Jag anser att det är helt onödigt med ett statligt anslag till En bok för alla-verksamheten. Vi får varje månad ungefär fyra exemplar från denna verksamhet. Det har också övertygat mig om att subventionen är onödig. Därför förutsätter vi moderater att regeringen i den kommande budgetprövningen beaktar våra synpunkter, så att vi slipper rösta mot vår övertygelse någon mer gång.

Herr talman! Jag känner faktiskt inte till att Filminstitutet inte har rätt till att importera film. Men de får betala för importen själva. Vi fick tidigare ta del av en förteckning över film som hade importerats. Ett flertal av dessa filmer hade bara haft 50--60 åskådare -- i dubbel bemärkelse. Jag är helt övertygad om att importstödet har varit onödigt. I dagens läge med ett budgetunderskott på över 200 miljarder kronor är det lätt att spara på den onödiga utgiften.
Herr talman! Charlotte Branting utlovade att Hugo Hegeland såsom en exeget skulle tala om för mig huruvida utskottet menade att riksdagen var ett olämpligt forum för att överväga stöd till den lokala programverksamheten. Jag har suttit kvar här och sett fram emot Hugo Hegelands tolkning av utskottets skrivning, som bl.a. Hugo Hegeland står bakom. Jag uppfattade inte att jag nåddes av denna ynnest. Vad menar ni med att säga att stödet till lokalt producerad TV-verksamhet har varit bra och viktigt och att det kan därför framstå som naturligt att frågan om befrämjande av dessa verksamheter i lämpligt sammanhang får bli föremål för ytterligare överväganden? Det här är ju ett argument för att avslå stödet.
Herr talman! Visserligen sade Charlotte Branting att jag är en klok man, men det var ett förhastat uttalande. Jag har liknande svårigheter att svara på vad som menas med den här passusen. Den är inte kristallklar.
Herr talman! Jag tackar för detta. Jag ser fram emot att vi åtminstone kan vara ense på en punkt, dvs. om att utskottsmajoriteten har uttryckt sig på ett något suddigt sätt. Jag beklagar bara att det har fått de konsekvenser det har fått. Det dunkelt skrivna har fått vara vägledande för övriga utskottsledamöters ställningstagande i frågan om att avveckla stödet. Jag beklagar att det är på det viset, och skulle naturligtvis gärna se att åtminstone utskottets medlemmar röstar för mitt yrkande, vilket går ut på att det lokala stödet kommer att kvarstå.

Herr talman! Jag skall bara göra någon liten kommentar om de olika kulturutredningarna och eventuella förseningar. Det var ju som Elisabeth Fleetwood själv antydde hon som lurade upp mig i talarstolen. Jag skall inte ingå i polemik med någon om detta. Jag vill bara säga att jag liksom Harriet Colliander hoppas att utredandet skall gå bra. Det är i sak en vettig lösning, och vi får se vad som händer. Jag för min del hoppas att man skall kunna klara verksamheten på ett bra sätt. Det är alltså bra i sak att man utreder. Det andra jag vill kommentera är Harriet Collianders inlägg om arkeologiutredningen, vilken jag tycker är mycket viktig. Den är för närvarande ute på remiss. Om det kan leda någon till att börja fundera på politiska konsekvenser vill jag gärna markera att Socialdemokraterna är mycket kritiska till det resultat utredningen har kommit fram till. Det kan vara ett exempel på hur en utredning kan köra snett. Jag har haft många kontakter med människor som arbetar med utgrävningar. De undrar vad tusan utredningen håller på med. Hugo Hegeland citerar utskottets majoriet som förra året skrev att andra filmimportörer i betydande omfattning ägnar sig åt import av kvalitetsfilm för vuxna, och att det inte skulle bli några problem om Filminstitutet slutade att importera. Situationen är nog dess värre i dag inte sådan. Det har uppstått ett tomrum. Den anglosaxiskproducerade filmen -- framför allt den amerikanska -- har såsom Monica Widnemark sade förut kommit att bli helt dominerande. Jag tycker att det är ett nationellt kulturellt intresse att medverka till att vi får impulser och intryck också från andra kulturer än den anglosaxiska. Det handlar litet grand om att stödja avantgardismen. Det gör man faktiskt i dessa sammanhang.

Herr talman! Jag delar utskottsmajoritetens uppfattning att det nu inte finns anledning att vidta någon åtgärd vad gäller frågan om nådeinstitutet. Det utgör ett komplement till den straffrättsskipning vi har. Genom nådeinstitutet är det möjligt att efterskänka och mildra straff som på grund av omständigheter som har inträffat efter domen eller av någon annan anledning framstår som obilligt. Det som har inträffat tycks vara att regeringen nu är hårdare än tidigare i bedömningen när man tillämpar nådeinstitutet. Därför tror jag att det är viktigt att konstitutionsutskottet vid nästa års granskning närmare belyser frågan om hur nådeärenden handläggs. Jag har i det stycket samma uppfattning som Hans Göran Franck har givit uttryck för i ett särskilt yttrande. När det gäller tillsättande av en medborgarrättskommission har vi i utskottet grundligt gått igenom ett omfattande material och enade kommit fram till den ståndpunkten att det nu inte finns ytterligare skäl att informera sig om de aktuella fallen. Man kan emellertid notera att många medborgare har åtskilliga problem. Det finns anledning att fundera över hur man skall finna vägar för medborgare som känner sig förorättade att vinna någon form av upprättelse. Jag delar utskottsmajoritetens uppfattning att det inte är nödvändigt att skapa en ny instutition eller kommission för att åstadkomma det.

Herr talman! Jag går upp i talarstolen med anledning av motionen 1991/92:K517, där det yrkas på att man skall tillsätta en medborgarrättskommission. Det tycker inte utskottet att man skall göra, utan förklarar att de instanser som finns skall prövas i alla ändar. Det har alla de människor som söker sin rätt gjort i många år. De får tyvärr inte sin rätt på grund av att de inte beviljas omprövning när de kommer till en viss nivå i rättsapparaten. Detta förslag var ett försök att få dessa människor att känna tilltro till rättsväsendet igen. Våra kära myndigheter kanske kunde inse att de gör fel ibland. Därför skrev jag motionen. Jag räknade upp sex fall, och konstitutionsutskottet tittade väl ganska ordentligt på ett fall. Resultatet blev att utskottet ansåg att en medborgarrättskommission inte behövde tillsättas. Hur gör man då för att överpröva? Nu hörde jag att tredje vice talman Bertil Fiskesjö kommer efter mig i talarstolen, och jag är då så gentil att jag ställer frågan till honom i stället. Jag lämnar plats, så kanske tredje vice talmannen kan förklara för mig och för de personer som söker sin rätt: Hur skall de bära sig åt, när det är så att säga bom stopp för dem?

Herr talman! Jag ber först att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Vad gäller nådeinstitutet, som Harriet Colliander tar upp i en reservation, är själva konstruktionen sådan att vi egentligen inte kan ha några specifika regler för nådeinstitutets tillämpning. De nådebeslut som regeringen fattar anses alltså inte vara prejudicerande på något sätt, utan man skall kunna se till situationen i det konkreta enskilda fallet. Konstitutionsutskottet har granskat tillämpningen av nådeinstitutet, och jag för min del har ingenting emot att en sådan granskning görs snart igen. Förra gången nådeinstitutet granskades, var det faktiskt på mitt initiativ. Det är naturligtvis bra för utskottet och för riksdagen att få en redovisning av hur det tillämpas. Däremot tycker jag inte att riksdagen skall försöka utfärda några direktiv för hur det skall tillämpas. Då försvinner själva meningen och syftet med nådeinstitutet. Vad gäller frågan om medborgarrättskommission vill jag erinra om att utskottet på den punkten är enigt. John Bouvins partikamrat Harriet Colliander har varit med om behandlingen av ärendet hela tiden och har ingen reservation på den punkten. Hon har av något skäl ansett sig tvungen att ändå göra ett särskilt yttrande och säger: '' - - men anser ändå att det bör finnas en möjlighet att utreda frågan på annat sätt.'' Jag skulle kunna låta frågan gå vidare till Harriet Colliander, som är John Bouvins partikamrat: Vad är då ''ett annat sätt''? Vi bör i riksdagen enligt min mening över huvud taget vara väldigt försiktiga med att gå in i enskilda rättsfall. Det får vi helt enkelt inte göra enligt gällande grundlagsbestämmelser. Det hindrar naturligtvis inte att vi orienterar oss om hur det står till i rättssamhället, och det kan ju leda till motionsinitiativ. Det är väl den vägen som John Bouvin får gå. Om han anser att det finns brister i det svenska rättsliga systemet, kan ju det rättas till genom att man förändrar den gällande lagstiftningen. Jag har inte, som det framställs i en del flygblad som har delats ut i de kvarter där jag bor i Lund, på något vis förringat de insatser som John Bouvin vill göra för dem som anser sig vara åsidosatta i det svenska rättssystemet. Jag tycker att det är vällovligt att riksdagsledamöter tar sig an deras sak. Jag har personligen tagit mig an ganska många, måste jag säga, men det har huvudsakligen bestått i att jag har försökt hjälpa dem till att hitta rätta instanser i samhället, för att de skall kunna få vad de anser vara sin rätt. Sedan kan jag göra den för John Bouvin kanske litet nedslående iakttagelsen att det faktiskt har hänt några gånger att jag har blivit grundligt lurad, dvs. de uppgifter som jag har fått från dem som har påstått sig vara misshandlade i det svenska rättsliga systemet har visat sig inte vara korrekta. Den aspekten får man nog också hålla i minnet när man jobbar med sådana här frågor, där de enskilda människorna naturligtvis kan vara väldigt engagerade och tro på sin sak, men där det vid en mera objektiv granskning visar sig att det inte finns någon god grund för deras klagan. Herr talman!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

Herr talman! Jo då, jag är väl medveten om att det finns människor som rent ut sagt lurar en. Men de sex fall som jag räknat upp har jag kollat väldigt noga. I ett fall, som jag vet att konstitutionsutskottet inte har tittat så mycket på, har jag läst domstolsprotokoll och funnit att det står på ett ställe att vittnet är avlidet och tyvärr inte kan vittna. Detta vittne lever än i dag. Då är det ganska märkligt att regeringsrätten inte tog upp fallet, för det gjorde den nämligen inte. Då blir man ganska förtvivlad. Ett vittne, som i ett domstolsprotokoll har förklarats dött, lever och kan vittna, men vederbörande får inte överklaga. Hur det gick till i detalj vet jag inte, men jag tycker att det är frapperande nog att man förklarar en människa död som inte är död och att rättsväsendet sedan bara låtsas som ingenting. Det kan vara en förklaring till att jag kämpar vidare. Jag tror att vi allihop måste hjälpa till här. Att förtroendet för rättsväsendet är under all kritik just nu, tror jag att var och en inser. Jag har inte så mycket att tillägga denna gång, men jag säger som Harriet Colliander gjorde, att vi lär nog komma tillbaka i denna fråga på ett eller annat sätt. Det kan ju då vara trevligare om alla hjälps åt, fast jag vet att det är svårt att klara av att man har gjort fel och erkänna detta öppet. Men vi gör ju faktiskt fel litet då och då.

Det kan naturligtvis en frivillig organisation ta på sig. Det har förekommit i historien att man har haft den typen av medborgartribunal.

Samuelson har frågat mig vilka åtgärder jag eller regeringen avser att vidta med anledning av Böhler Hagfors. Jag besvarar frågorna tillsammans. Bakgrunden till frågorna är den avsiktsförklaring som avgavs av Böhler AG och dess österrikiska statliga ägare i samband med förvärvet av Uddeholms AB.

Som bekant har jag tidigare haft en relativt omfattande skriftväxling med Böhler-Uddeholm AG och det för statliga företag ansvariga statsrådet vad gäller den avgivna avsiktsförklaringen. Mot bakgrund av den fortsatta negativa utvecklingen i Hagfors har emellertid nya kontakter tagits. I ett brev som den 26 april 1993 lämnades över av ambassadör Gradin i Wien tillsammans med en representant för Näringsdepartementet dels till ägaren, dels till företaget betonar jag att den svenska regeringen ser allvarligt på den uppkomna situationen, men utgår från att frågan om ersättningsarbeten kan lösas i samförstånd. I den avsikten erbjuder vi oss att från den svenska statliga sidan medverka i en arbetsgrupp med uppgift att försöka finna lösningar. Därutöver har också statssekreteraren i Näringsdepartementet den 28 april tagit upp frågan i samtal med det österrikiska statsråd som är ansvarigt för näringspolitiken. Slutligen har jag också från landshövdingen i Värmlands län, Ingemar Eliasson, inhämtat att han som statens representant aktivt försöker främja en dialog mellan olika inblandade parter såsom företagsledning och anställda samt Hagfors kommun. I sitt arbete prioriterar han frågan om företagets skyldighet att medverka till att försöka skaffa ersättningsarbeten i Hagfors.

Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret på min fråga. Den ställdes den 19 april, dagen innan de stora protestaktionerna bröt ut på järnverket i Hagfors. Missnöjet var mycket stort. Under mellantiden fram till nu har det tagits en hel del initiativ från Näringsdepartementets sida som är bra. Men det är tyvärr på det sättet att de värsta farhågorna om de nya ägarna, österrikiska Böhler, har besannats, trots långtgående utfästelser om fortsatt produktion och vackra ord om ersättningssysselsättning, försäljning till andra intressenter, m.m. vid övertagandet 1991. Det har varit omöjligt att få företaget att leva upp till dessa åtaganden, vilka också bekräftades vid en centralförhandling i augusti 1992. Vi har nu fått en tidsfrist, då man återigen skall snabbutreda fortsatt drift i valsverket. Även om frågan om fortsatt valsning skulle få sin lösning, handlar det om en personalreduktion på ungefär Om Hagfors som ort skall klara sig, måste vi få hjälp att påverka företaget att leva upp till övriga utfästelser om t.ex. ersättningssysselsättning. Även på den punkten har man varit avvisande. Ett företag kan inte få uppträda hur som helst. Det är nödvändigt att få även regeringen att agera. Denna fråga kan även tjäna som ett test på hur man måste agera i vissa fall framöver.

Fru talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret och även för de underhandsmeddelanden som vi har fått om vidtagna åtgärder från näringsministerns sida. Vid en uppvaktning har jag förstått att även statsministern är mycket välinformerad om situationen i Hagfors. Det är mycket viktigt. Vi hoppas nu att detta verkligen skall ge effekt. Det betyder så oerhört mycket för Hagfors, och inte bara för Hagfors utan för hela Värmland. Det engagerar människor över hela den politiska kartan, vilket vi kan se i den här frågestunden. Jag tycker att det är bra att förhandlingarna förs upp på regeringsnivå. Det ger tyngd åt förhandlingarna. Böhler-Uddeholm sköts inte enbart företagsekonomiskt, vilket man klart kan se. Det förekommer även österrikisk internpolitik. Det är därför viktigt att föra upp frågan på en hög nivå även i Sverige. Om österrikarna hade handlat strikt företagsekonomiskt skulle man på ett helt annat sätt ha tagit itu med en rationalisering av Böhler. En sådan rationalisering har man gjort i Uddeholm, där man de senaste 20 åren har arbetat mycket för en specialisering. Man har kapat bort produkter och anläggningar, medan Böhler inte har vidtagit motsvarande åtgärder. Det är därför det är så viktigt att man nu tar fram policydokumentet från den 20 december 1990. Det måste ändå vara någon mening med att man skriver ett sådant dokument. När den tiden kommer tycker jag att ägarna måste visa att man har menat allvar.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Jag tackar för det arbete som näringsministern lägger ned på det här ärendet. Detta är, som har sagts här tidigare, en oerhört viktig fråga för Värmland. Självfallet. Då är det desto tacknämligare att ett statsråd, dessutom tillsammans med statsministern, ägnar omsorg och konstruktivt och aktivt intresse åt detta. Jag har haft tillfälle att följa detta arbete på relativt nära håll och kan alltså göra dessa konstateranden. Allt annat som sägs här eller som har sagts i ett eller annat uttalande är fel. Man kan, som Isa Halvarsson nyss gjorde, konstatera att i och med att regeringen har tagit till sig den här förhandlingsfrågan eller det här problemkomplexet ger det tyngd åt de aktiviteter som kommer ifrån företaget i Hagfors, dvs. Uddeholm Tooling, samt ifrån facket, ifrån kommunen och ifrån Värmland. Den tyngd regeringen ger åt detta är jättebra. Sedan konstaterar jag att det avslutningsvis i ministerns svar skrivs rakt på sak: '' - -- frågan om företagets skyldighet att medverka till att försöka skaffa ersättningsarbeten i Hagfors.'' Här har ett par utländska statliga koncerner försökt och försöker att lösa sysselsättningsproblem i Österrike genom att lägga dem i Hagfors. Ägarkoncernen Austrian Industries och Voest-Alpine har uppenbarligen mycket stora skyldigheter gentemot oss.
Fru talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret som jag och de övriga har fått. Jag tycker att de initiativ som näringsministern har redovisat i sitt svar är bra. Samtidigt är jag kritisk mot att näringsministern inte på ett tidigare stadium har tagit mer aktiv del i den här frågan. Hagfors överlevnad är en viktig fråga, inte enbart för Hagfors, utan för hela Värmland och, vill jag påstå, för hela Sverige. Min fråga är: Varför dröjde näringsministern så länge innan han tog mer aktiv del i den här frågan?
Fru talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret. Det är en allvarlig situation i Hagfors och i hela norra Värmland. Egentligen är det en himla tur, mitt uppe i allt elände, att den här frågan dyker upp nu, innan EES-avtalet och ett eventuellt EG-medlemskap råder. Nu finns det ändå möjlighet till viss aktivitet från regeringens sida i den här frågan. Hagfors har på mycket kort tid varit utsatt för en rad, tillåt mig använda ordet rofflare. Jag skall inte nämna dem vid namn, men de har plockat ut mycket kapital ur det lokala näringslivet i Hagfors. Utifrån svaret reser sig flera frågor. Vad har sagts hittills i de samtal som har förts mellan svenskarna och österrikarna? Planerar regeringen i samarbete med österrikarna för olika framtida näringspolitiska åtgärder som skulle kunna gagna Hagfors, kanske på ett annat sätt och utöver de nu aktuella ersättningsjobben?
Fru talman! Först vill jag bara erinra om de aktiviteter som har vidtagits i anledning av situationen i Hagfors. Redan den 12 mars 1992, för ett drygt år sedan, gick det första brevet till österrikiska företagsledningen för att påminna om de gjorda utfästelserna beträffande sysselsättningen i Hagfors och även om kravet på strikt företagsekonomisk utvärdering av vilka strukturåtgärder som skulle vidtas. Detta skedde även i ett brev den 7 maj samma vår till juli föregående sommar, då förutom vårens aktiviteter ett brevsvar från österrikarna konfirmerades. Vi har varit mycket aktiva och kommer så att förbli. Vi kommer att försöka tillse att man lever upp till de utfästelser som man har gjort i det policy-paper som finns angående sysselsättningen i bl.a. Hagfors. Vi väntar självfallet i första hand på det svar som kommer från min österrikiske kollega. Vi för också och har fört dialog med bägge de statsråd i Österrike som är berörda, från de båda stora politiska partierna ingående i koalitionen, för att ytterligare uppmana det helstatliga österrikiska moderbolaget att leva upp till utfästelser utställda till den svenska regeringen. Vi kommer att vidta dessa åtgärder. De står inte i strid med eventuella EES-avtal eller EG-avtal framdeles, utan detta är en utfästelse som har gjorts och som vi anser vara moraliskt etiskt förpliktigande. Det är därför vi också har ställt i utsikt att, om de österrikiska ägarna tillgodoser sina utfästelser, vi är beredda att ställa upp i en arbetsgrupp för att försöka från fram den ersättningsindustri som de har utfäst sig att ta fram.

Fru talman! Sedan januari 1992 har vi i Hagfors arbetat över alla gränser med den här frågan. Vi har arbetat politiskt, småföretagarna har deltagit och handeln har varit inblandad. Alla är medvetna om vad som händer med övrig verksamhet på en sådan här ort om industrin försvinner eller skärs ned kraftigt. Det är en känslig ort. Som Björn Samuelson påpekade har vi varit utsatta för ett antal rövargäng på senare år. Så långt är det bra. Det råder inga oenigheter om detta. Men en sak som jag funderar på är att näringsministern i allmänhet säger att företagen skall sköta de här frågorna själva, internt. Det kan missuppfattas, tror jag. Jag hoppas att vi kan vara överens om att det är regeringen som måste diskutera med den här typen av företag.
Fru talman! Vi har av förklarliga skäl olika uppfattningar jag och näringsministern när det gäller en eventuell inverkan av EES-avtal eller EG medlemskap. Vi skall inte gå vidare med den debatten. I näringsministerns andra inlägg tycker jag mig ana att det finns idéer eller uppslag om delinsatser även från svensk sida i en eventuell uppgörelse. Uppfattar jag det rätt?
Fru talman! Det har varit och är besvärligt att få svar från de österrikiska företagen. Jag anser därför att det är mycket betydelsefullt och positivt att näringsministern så klart har engagerat sig i denna fråga. Jag tycker då inte att de övriga meddebattörerna här skall ifrågasätta näringsministerns engagemang. Jag menar att det inte finns någon anledning till detta, efter de många åtgärder som näringsministern har vidtagit. Det är oerhört viktigt att ägaren, den österrikiska staten, nu ser till att det österrikiska moderbolaget står fast vid de tidigare gjorda utfästelserna i policydokumentet. Jag utgår också från att regeringen verkligen kommer att medverka till detta, eftersom regeringen säger det.
Fru talman! Jag vill fråga näringsministern hur han ser på det faktum att man i Österrike har en socialdemokratisk minister för de statliga företagen.

Den andra part som undertecknat dokumentet är koncernchefen i
Fru talman! Jag tycker att det var bra att näringsministern redovisade att han kommer att fortsätta att arbeta aktivt för att hela Hagfors skall få leva. En hel bygd i Värmland har rest sig och gjort en mycket kraftig markering mot den åderlåtning av arbetstillfällen som där har skett. Detta måste Sveriges riksdag och Sveriges regering ta på allvar. Det är också viktigt att markera att ett policydokument som undertecknats och som visar att det skall komma ersättningsarbetstillfällen verkligen fullföljs och inte enbart är text på papper. Det gäller oavsett vilken partifärg som regeringen har.
Fru talman! Först vill jag klart markera att jag uppskattar det konstruktiva arbete som man har igångsatt i Hagfors för att försöka få fram alternativ sysselsättning och även få i gång en dialog som kan leda till resultat. Vi har mycket bestämt uttalat att vi har den klara uppfattningen att utfästelser gjorda av ett helstatligt österrikiskt bolag till en svensk regering, med moraliska förpliktelser om att medverka till alternativ sysselsättning, också skall efterlevas. Vi har valt att närma oss bägge de statsråd som är mina motsvarigheter i Österrike, såväl den kristdemokratiske näringsministern som det socialdemokratiska statsrådet för bl.a. statliga företag, och uppvakta dem i de här frågorna, eftersom vi fäster stor vikt vid dessa. När det gäller sysselsättningen i Hagfors anser vi att det i det papper som finns, i första hand ställs krav på att Böhler--Uddeholm skall bidra till att få fram alternativ sysselsättning. Vi är beredda att medverka i en arbetsgrupp för att söka se till att detta verkligen kommer till stånd.

Fru talman! Som en ren upplysning -- jag utgår från att vi inte skall ha en debatt mellan frågeställarna -- vill jag säga att det redan under fjolåret, men även senare, har förekommit kontakter med s-politiker på hög nivå i Österrike. Jag har inte nu klagat på näringsministerns engagemang i denna fråga. Det har nu hänt många saker. Vad jag försökte påpeka var att det kan missuppfattas om man säger att företagen själva internt skall sköta allting i detta sammanhang. Man har i detta fall, vill vi påstå, i Hagfors brutit mot alla vedertagna regler mot dem som drabbats.

Fru talman! Eftersom situationen är så allvarlig som den är i Hagfors, vill jag för tydlighetens skull säga att den ena åtgärden inte utesluter den andra. Näringsministern talar själv om alternativ sysselsättning. Ja, jag tror att det på sikt för Hagfors gäller mer än dessa ersättningsjobb. Det gäller att skapa fler jobb. Jag förutsätter att näringsministern kan kontakta sina statsrådskolleger för eventuella åtgärder framöver. Jag vill för tydlighetens skull också säga att det förhållandet att man bedriver en aktiv näringspolitik och tar situationen i Hagfors på allvar från svensk sida inte betyder att vi skall backa i vår position gentemot Böhler och Österrike -- absolut inte.
Fru talman! Jag fick här ett svar, som näringsministern kanske möjligen vill kommentera, att man från socialdemokratiskt håll har sökt kontakt med partivänner. Det är att beklaga att partivännerna inte har stått för det här dokumentet. Men desto angelägnare och bättre är det då att vår regering tar itu med det här. Jag vill avslutningsvis fråga näringsministern om de planer som föreligger för den närmaste tiden. Hur tänker man tackla det faktum att det är industriministern i Österrike som tycks ha svårast att leva upp till de åtaganden som man där har gjort? Det är ju här fråga om moral och hederlighet. Det vore mycket anmärkningsvärt om ett land som Österrike inte stod för just moral och hederlighet i affärer.
Fru talman! Jag kan bara upprepa att vi anser att utfästelser gjorda av ett helstatligt österrikiskt bolag till en svensk regering förpliktigar och att vi tänker fortsätta att driva den inställningen. Bolag som problem och måste friställa har självfallet ett visst ansvar för att försöka klara den situation som uppkommer. Sedan åligger det sittande regering att göra vad på den ankommer med allt från arbetsmarknadspolitiska insatser till annat som kan behövas för att underlätta omställning och andra behövliga förändringar. När det gäller den senaste tidens åtgärder vill jag bara säga att vi avser att avvakta svaret från Viktor Klima, ministern för de österrikiska statliga företagen. Vi bevakar frågan fortlöpande via landshövdingen i Värmland och har en på departementet särskilt avdelad tjänsteman, som kommer att följa frågan hela vägen ut.

Fru talman! Förvärvstillstånd gavs av den dåvarande svenska regeringen, och policypapperet skrevs till Sveriges regering. Det är på den grunden som vi måste arbeta med detta, oavsett vem som sitter i regeringsställning. Det går inte att arbeta på något annat sätt. Det gäller i detta sammanhang många människors framtid och välbestånd. I det läget har vi i Hagfors valt att arbeta över partigränserna, och jag var med om att ta initiativ till det. Jag skall försöka uppträda på det viset i denna fråga även i framtiden. Jag tror att det är bra i detta fall. Vi befinner oss här i en känslig situation, och i en sådan lägger vi särskilt stor vikt vid den typ av löften som här getts. Jag hoppas att alla förstår detta.
Fru talman! Jag uppskattar, precis som jag sade tidigare, det arbete som sker över partigränserna för att försöka finna konstruktiva lösningar som kan ge sysselsättning i Hagfors. Jag delar även Bo Finnkvists uppfattning att svenska staten och den sittande regeringen skall följa upp de utfästelser som har gjorts till gamla regeringar när det gäller bl.a. sysselsättning i Hagfors och i det aktuella bolaget.

Fru talman! Mats Lindberg har frågat mig om jag är beredd att låta Malåkonsortiets koncept prövas av annan än den konsult som tillsatts av Sveriges Den konsult som avses i frågan är, enligt vad jag informerats om, bolagets verkställande direktör som fått styrelsens uppdrag att verkställa försäljning av ABEM. Jag har vid olika tillfällen i kammaren sagt att det ankommer på företagens styrelser och ledningar att besluta om den framtida inriktningen och utvecklingen i resp. statligt företag. Regeringen kommer därför inte att ta något initiativ i den aktuella frågan. SGAB:s verkställande direktör har givetvis ett ansvar för verksamheten inför styrelsen. Såväl verkställande direktören som företagets styrelse har utvärderat Malåkonsortiets förslag ställt mot de kriterier som styrelsen har satt upp för försäljningar av dotterbolag. Såvitt mig är bekant hade SGAB:s styrelse möte senast i går kväll för att ta ställning till förslaget.

Fru talman! Jag har inhämtat information om att det finns två spekulanter på de olika bolagen. Malåkonsortiet är en av de spekulanterna. Det finns även ett annat konsortium som är spekulant. Representanter från bägge dessa konsortier har haft föredragningar inför styrelsen och har presenterat sina olika alternativ. Styrelsen försöker utvärdera vilket alternativ som skulle resultera i den bästa möjliga utvecklingen för de anställda i resp. bolag och för bolagen i sig. Detta är inte minst viktigt för Malås framtid. Jag har förstått, av de rapporter jag har fått, att man skall försöka avgöra frågan så snart som möjligt. Men det är också fråga om att få kvalitet i beslutet. Det har varit vissa svårigheter med att få de garantier man anser sig behöva för att det verkligen skall bli en seriös långsiktig lösning och inte ett kortsiktigt avslut -- som inte får så goda effekter på några års sikt.

Fru talman! Jag har ingen annan uppfattning än att det är viktigt att den typen av företag finns kvar även i Malå. De två konsortier som nu är spekulanter på de aktuella bolagen har bägge framträtt inför styrelsen, gjort föredragningar och försökt klarlägga och svara på alla de frågor som har dykt upp. Men det måste ankomma på styrelsen i SGAB att göra den slutliga värderingen. Enligt den information jag har fått försöker man finna den lösning som skall kunna ge långsiktig överlevnad och som löser problemen på sikt. Det skall inte bara vara fråga om att kortsiktigt komma undan ett problem. Jag har förtroende för ledamöterna i SGAB:s styrelse och att de kommer att fatta ett klokt beslut. Beslutet skall i allra högsta grad tillgodose de intressen Malå har som ort.

Fru talman! Jag delar uppfattningen att det här har tagit lång tid. Jag har stor förståelse för att personalen i ett bolag som är under omstöpning och som är till salu, som detta bolag i Malå, har känt en betydande oro under denna tid. Enligt den information jag har inhämtat drivs arbetet med frågan på ett sätt så att det skall bli ett någorlunda snabbt avgörande. Vi har från olika håll fått ta del av liknande synpunkter som Mats Lindberg här i kammaren ger uttryck för. Dessa har vidarebefordrats till bolagets styresleordförande. Departementets ledamot i styrelsen har framfört att långsiktighet, affärsmässighet och hänsyn till Malå som ort är viktigt.

Fru talman! Tuve Skånberg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att öka möjligheterna att ge anstånd med återbetalningen av studielån. Både för studiemedel tagna enligt regler som gällde före 1989 och för studielån tagna enligt nu gällande bestämmelser finns möjligheter till anstånd med återbetalning för den som har låg eller förändrad inkomst. När det gäller studiemedel tagna före 1989 kan den vars sammanräknade inkomst är lägre än 3,5 basbelopp, 117 900 kr för år 1993, få helt anstånd med den preliminära avgiften. Den som har vårdnad om barn under tio år får dessutom göra avdrag från inkomsten med ett basbelopp och kan alltså under 1993 ha en sammanräknad inkomst på 151 700 kr och få helt anstånd. Ligger inkomsten över denna gräns kan avgiften reduceras till 20 % Alternativt kan avgiften sättas ned till 5 % av avgiftsunderlaget. Detta innebär, som exempel, att i en familj med barn under tio år och två inkomster kan var och en ha inkomster upp till 151 700 kr, dvs. sammanlagt över 300 000 kr och ändå få helt anstånd. Jag anser att för dessa lån är anståndsreglerna mycket förmånliga. Den statliga subvention som fanns i det studiemedelssystem som gällde intill den 1 januari 1989 ligger nämligen nästan helt på återbetalningen och kan därför medge så generösa anståndsregler, som här redovisats. Någon ytterligare förbättring är, enligt min mening, knappast försvarbar. När det gäller studielån tagna enligt nu gällande bestämmelser skall dessa betalas tillbaka med ett årligt belopp som är 4 % av den sammanräknade inkomsten enligt senaste taxeringen. Om inkomsterna minskat väsentligt för innevarande år kan avgiften sättas ned till 4 % av aktuell inkomst. Årsbeloppets storlek är således i sig anpassat till den faktiska betalningsförmågan.
Allt fler har svårt att betala tillbaka sina studielån. De flesta som ber om uppskov är arbetslösa eller har fått ökad försörjningsbörda och har inte några pengar över till att betala studieskulderna med. Centrala studiestödsnämnden tar dock ingen hänsyn till att de som ska betala tillbaka har det svårt ekonomiskt. Nämnden räknar på tidigare inkomstår och struntar i hur de betalningsskyldiga har det i dag.
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för det vänliga svaret. Jag har samma uppfattning som utbildningsministern att anståndsreglerna i sig är mycket förmånliga. Men det blir ett glapp i och med att det vid arbetslöshet tar ett år innan man får sin återbetalningsskyldighet beräknad på den aktuella ekonomin.
De som inte kan betala får besök av kronofogden. Sedan studiestödsnämnden inte beviljat anstånd med studielån överklagar allt fler till kammarrätten. Överklagandena har ökat med 25-- 30 % jämfört med förra året. Bara en på hundra som överklagar får anstånd, dvs. ca 40 av 4 000. Kammarrätten i Sundsvall, som är ensam om att behandla studiestödsmål, ägnar tre fjärdedelar av arbetstiden åt sådana mål. Andra ärenden försenas.
När en akademiker blir arbetslös grundas återbetalningen på föregående års ekonomi. Som framgår av min fråga tar Centrala studiestödsnämnden ingen hänsyn till att de som skall betala tillbaka i dagsläget har det svårt ekonomiskt. Nämnden räknar med utgångspunkt i tidigare inkomstår och struntar i hur de betalningsskyldiga har det i dag. Enligt ett TT telegram får de som inte kan betala besök av Kronofogden.
Studiestödsnämnden borde enligt min mening visa litet mer flexibilitet och ge uppskov med återbetalningen av studielånet.
Hur ser utbildningsministern på att det förflyter ett år innan reglering sker?
Samhället tjänar knappast på att kronofogden skickas efter dem.
Fru talman! Det Tuve Skånberg nu påpekar gäller, för ordningens skull, de senare lånen, dvs. de lån som tas enligt det nu gällande systemet. För ''gamla'' studielån, om vi får kalla dem så, dvs. de lån som togs med det system som gällde fram till 1989 räknar man faktiskt på det innevarande året, men man justerar i efterhand. Det finns alltså en mekanism av det slag som Tuve Skånberg efterlyser inbyggd i själva systemet. Vad gäller besök av Kronofogden, är det en situation som människor då och då hamnar i när de inte har förmåga att betala. Men samtidigt understryker CSN vid en direkt förfrågan att alla insatser görs för att undvika att en människa, utan egentlig orsak, hamnar i en sådan belägenhet. Det betyder att avbetalningsplaner kan göras upp, och görs upp, om den enskilde har liten eller ingen förmåga att leva upp till de förpliktelser som de ursprungliga reglerna stipulerar. Jag delar självfallet den uppfattning som Tuve Skånberg har, nämligen att sådana regler måste kunna tillämpas gentemot människor som bokstavligen inte har pengar att återbetala sina studiemedel med.
Fru talman! Med utbildningsministerns senaste replik täcktes den lucka som möjligen fanns i det första svaret. Jag är tacksam därför, och jag ser fram emot att utbildningsministern kommer att följa frågan utifrån de intentioner som han nu gav uttryck för.

Fru talman! Widar Andersson har ställt en fråga till statsrådet Dinkelspiel om Europarådet och legalisering av narkotika. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. Widar Andersson uppger att Europarådet har sponsrat en stor narkotikalegaliseringskonferens i Rotterdam i april i år och att det i slutdokumentet från konferensen uttalas stöd för en helt annan narkotikapolitik än den svenska och vad som brukar vara den svenska hållningen i internationella sammanhang. Utifrån detta frågar Widar Andersson vad statsrådet tänker göra för att påverka rådets inställning i denna fråga. Som svar på Widar Anderssons fråga vill jag börja med att säga att Europarådet inte har sponsrat denna konferens. Den arrangerades av den holländska stiftelsen Boumanhuis Alcohol and Drug Foundation. Bland sponsorerna finns holländska hälsovårdsministeriet men inte Europarådet. När det gäller den oro som jag uppfattar ligger bakom Widar Anderssons fråga vill jag säga följande. Under april månad i år genomfördes det årliga mötet med FN:s narkotikakommission. Där presenterades också den årsrapport som FN:s internationella narkotikakontrollstyrelse, INCB, utarbetat och i vilken man redovisar den globala narkotikasituationen. Sverige nämns av INCB som ett exempel på ett land med en föredömlig narkotikapolitik. Under mötet uttalade sig den svenska delegationen tydligt för en restriktiv och sammanhållen narkotikapolitik och mot en uppluckring av den internationella narkotikakontrollen. Ett flertal länder uttalade sig på likartat sätt mot legaliseringssträvandena. Mötet antog också en resolution mot legalisering av narkotika. Det intryck jag har fått är att kommissionen mycket bestämt avvisar varje tanke på att tillåta ickemedicinskt bruk av narkotika. Jag vill här också ta tillfället i akt att det i slutet av maj månad i år kommer att hållas en europeisk narkomanvårdskonferens här i Stockholm. Socialstyrelsen i samarbete med Stockholms stad och en rad frivilligorganisationer, är att utgöra en motvikt mot den typ av konferenser som Widar Andersson åsyftar. Socialdepartementet har bidragit ekonomiskt till konferensen. Till skillnad från Rotterdamkonferensen stöds detta arrangemang av såväl WHO som Europarådet. Jag vill med detta svar ha sagt att jag ser mycket allvarligt på den rörelse som på olika sätt försöker förändra den restriktiva narkotikapolitik som Sverige företräder och som har sin grund i FN:s narkotikakonventioner. Jag kommer att se till att Sverige även fortsättningsvis kommer att vara drivande i dessa frågor i olika internationella sammanhang.
Fru talman! Jag tackar för svaret och vill först och främst rätta till ett slarvfel som helt och hållet beror på mig. Det är alltså inte Europarådet utan -- än värre kan man säga -- EG-kommissionen som har varit en av sponsorerna till den här stora legaliseringskonferensen i Rotterdam. En liknande konferens hölls för några månader sedan i Bergen i Bakgrunden till min fråga är naturligtvis den oro som jag och många människor känner när det gäller framtiden för Sveriges restriktiva narkotikapolitik och hur pass stark den skall komma att visa sig stå vid en närmare konfrontation med läget i Västeuropa och även i Östeuropa. En annan bakgrund till min fråga är att vi, när vi i Sverige blandar narkotikapolitik och en allt liberalare alkoholpolitik med arbetslöshet, fattigdom och utanförskap, också blandar något av social bomb, något som vi måste ta på fullaste allvar. När man ser att EG-kommissionen, hälsovårdsministeriet i Holland -- precis som socialministern sade -- och även hälsoministeriet i Storbritannien sponsrar det här, undrar man hur aktivt Sverige är på den internationella arenan. Kan Sverige göra mer? På vilket sätt kan vi hjälpas åt?
Fru talman! Låt mig först säga att jag helt delar Widar Anderssons uppfattning i synen på den här legaliseringsrörelsen som finns i Europa. Jag känner en mycket stark oro över att det är så pass många stora städer i Europa i dag -- ett 30-tal, tror jag -- som har anslutit sig till den här rörelsen. Det ligger naturligtvis ett tungt ansvar på Sverige, den svenska regeringen och riksdagen, liksom på andra som har samma uppfattning som vi, när det gäller att motarbeta de här legaliseringstendenserna. Det gör vi bl.a., som jag nämnde i mitt frågesvar, genom den konferens som arrangeras i maj i Stockholm. Det är ändå intressant att den här frågan i samband med Narkotikakommissionens möte i Wien diskuterades en hel del, bl.a. mot bakgrund av INCB:s årsrapport. I den riktar INCB en mycket hård kritik mot just Holland, som har varit det land i Europa som har gått före när det har gällt legalisering på detta område. Holländarna var närvarande, men i Holland pågick samtidigt en hård debatt just om INCB:rapporten, och uppfattningarna var olika. Man är alltså inte ens där överens om vilken politik som skall föras. Det gjorde att holländarna uppträdde ganska spakt i Wien. I övrigt rådde en mycket stor enighet, en bedövande enighet, om att ta avstånd från de här legaliseringstendenserna. Om Europarådet skulle delta i något sådant, är det naturligt att Sverige som medlem i Europarådet inom organisationens ram försöker agera i den här riktningen. Självklart skall vi göra det den dag som Sverige blir medlem i EG. Än så länge har vi inte möjligheter att göra det. Samtidigt har jag svårt att tro att EG som sådant skulle stödja slutsatserna från konferensen i Rotterdam, därför att det gemensamma program som finns från EG:s sida på narkotikaområdet ligger mycket nära de svenska ambitionerna. Så den officiella politiken inom EG har vi ingen anledning att protestera mot. Vilken roll EG kan ha spelat som finansiär och medverkande i övrigt i Rotterdam känner jag dess värre inte till. Jag tror som sagt att vi är helt överens om målen för den svenska narkotikapolitiken.
Fru talman! Jag tror också att vi är helt överens om målen för den svenska narkotikapolitiken. Vad jag undrade var hur vi skall klara oss i ett allt hårdare internationellt tryck såväl från Västeuropa som från Östeuropa. Vid konferensen i Rotterdam var delegater från bl.a. Ungern och Polen. De redogjorde för utvecklingen i sina samhällen, där de normala samhällsstrukturerna inte fungerar på det sätt som de önskar. De ropar på något vis efter hjälp från länder som har fungerande modeller och program för en vettig narkotikapolitik, vettiga behandlingskedjor, vettiga straff och en vettig politisk inriktning. Frågan är om vi från Sverige skulle kunna göra något mer där.
Fru talman! Jag tror att det här är ett område där vi alltid kan säga att vi borde göra mer och kanske också kan göra mer. Vi är mycket aktiva internationellt. Vi försöker i olika organisationer berätta om våra egna erfarenheter och få andra länder med oss på den politik som vi tycker är riktig. Rent praktiskt pågår diskussioner i Europa om ett ökat polisiärt samarbete, som bl.a. riktar sig mot den internationella narkotikahandeln. Vad som kan komma ut av detta vågar jag inte i dag ha någon bestämd uppfattning om, men jag tror att det är på det planet som ett ökat samarbete skulle kunna ge resultat. Vidare kan jag nämna att vi håller på att ta fram en liten skrift till en början på engelska, och så småningom kanske på andra språk, där vi beskriver den svenska narkotikapolitiken. Vi tycker att det är viktigt att en internationell publik får kännedom om att man faktiskt kan nå framgångar. Att eftersträva legalisering är ett uttryck för en uppgivenhet inför en social misär som man inte tror att man kan rå på. Då är det viktigt att visa att det finns också goda exempel i världen.
Fru talman! Slutligen när det gäller EG kommissionens engagemang i legaliseringskonferensen vet jag ju att EG:s officiella inställning är restriktiv och mer liknar den svenska än den som uttalades vid konferensen. Men det här är en stor fråga ute bland medborgarna i Sverige. Inte minst använder de som mest högljutt agerar för nej till EG det här som ett argument. Jag tror att ju snabbare och tydligare vi kan få klarhet i EG-ländernas regeringars inställning i dessa frågor, desto bättre är det när det gäller att hyfsa vår debatt här hemma.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att hembränning inte skall öka. Sten Andersson hävdar att hembränningen har ökat kraftigt och att incitamentet för denna verksamhet i huvudsak enbart är en prisfråga. Som jag har påpekat tidigare i ett interpellationssvar till Sten Andersson har jag svårt att förstå det resonemanget. Sedan 1970-talet har alkoholdryckernas prisutveckling inte gått snabbare än den allmänna prisutvecklingen. Under vissa perioder har alkoholpriserna t.o.m. släpat efter inflationen. Det finns anledning att noga följa utvecklingen i landet när det gäller hembränningen. Därför har jag givit den alkoholpolitiska kommissionen i uppdrag att lämna förslag till metoder att löpande följa även den icke-registrerade alkoholkonsumtionen, för att ge regering och riksdag ett bättre underlag för alkoholpolitiska ställningstaganden. Jag håller med Sten Andersson om att hembränningen är ett allvarligt problem. Det är viktigt att slå fast detta, även om ingen med säkerhet i dag kan uttala sig om dess exakta omfattning. Det är i hög grad angeläget att på olika sätt ingripa mot och förebygga denna olagliga verksamhet. Jag utgår ifrån att
Fru talman! Jag tackar för svaret. Låt mig till en början säga att det inte är jag som hävdar att hembränningen har ökat, utan det framgår av flera undersökningar som vi kan läsa om snart sagt varje dag. Man konstaterar alltmer entydigt att vi riskerar att hamna i en situation som närmar sig de norska förhållandena. Nästan hälften av den alkohol som konsumeras i Norge distribueras utanför norska Vinmonopolets kontroll. Statsrådet säger att han har svårt att förstå mitt resonemang kring prisbilden. Det enda riktiga skälet -- förutom i några fall där det är ett rent geografiskt skäl -- till att folk köper hembränt och att hembränt finns att tillgå är väl ändå det höga priset. Det kan inte vara något annat. Om statsrådet har en annan uppfattning om varför svenska folket trots allt konsumerar så mycket hembränt, skulle det vara intressant att få reda på vad han tror är orsaken till detta. Jag noterar att statsrådet har fått en något ändrad inställning. Det var inte så länge sedan som han nonchalerade dessa frågor, men det gör han tydligen inte nu längre. Det är helt klart att hembränning är en lagstridig handling, men bland en stor del av svenska folket knappast ansedd som kriminell mer än i de fall då man säljer hembränt sprit till ungdomar. Jag vet också att det är politiskt omöjligt att t.ex. sänka spritpriserna, vilket jag tror skulle vara den enda möjligheten att få bukt med den stora hembränningen.
Fru talman! Får jag svara på den sista frågan först. Hade jag svaret på alla frågor, skulle vi inte behöva ställa några frågor till Alkoholkommissionen. Vi får väl avvakta och se vad kommissionen kommer fram till som ju har tid att fördjupa sig i problemet och diskutera det med olika intressenter samt fundera på vad det kan finnas för olika alternativ. Frågan är inte helt ny. En del idéer, t.ex. när det gäller polisiära insatser, har diskuterats här i kammaren tidigare. Får jag sedan ta upp ett par andra trådar som Sten Andersson i Malmö kastade ut. För det första finns det naturligtvis ett alldeles klart samband mellan billig alkohol och stor alkoholkonsumtion. Vi kan tydligen se sådana samband ute i Europa, där det finns åtskilliga länder som tillhandahåller alkohol till mycket låga priser och där man också har en betydligt högre alkoholkonsumtion än vi har i Sverige. Om vi sänkte alkoholpriserna i Sverige, skulle det leda till att vi fick en ökad alkoholkonsumtion och ökade alkoholskador. För det andra finns det ett uppenbart samband mellan den registrerade alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna. Om det vore så enkelt som Sten Andersson i Malmö brukar göra gällande i debatterna, att minskad registrerad konsumtion omedelbart leder till ökad oregistrerad konsumtion, skulle vi inte se något samband mellan minskad registrerad konsumtion och minskade alkoholskador. Just ett sådant samband har vi kunnat konstatera. När alkoholkonsumtionen har gått ner, t.ex. under den förra borgerliga regeringens tid mellan 1977 och början av 1980 talet, fick vi också en minskning av alkoholskadorna. Det är alltså klart att även om det förekommer oregistrerad konsumtion i Sverige -- och det gör det självklart -- utgör den inte på något sätt ett kommuniserande kärl med den registrerade alkoholkonsumtionen.
Fru talman! Vissa experter säger att om man lägger samman den registrerade konsumtionen i Sverige med den som sker vid sidan om, ligger vi i snitt på samma konsumtionsnivå som övriga Europa. När experterna talar om alkoholen kontra alkoholpriserna, höga olyckstal osv. har de till viss del rätt, men man har svårt att få tilltro till dem. Ena dagen kan vi läsa i en bok att supen kostar 10 miljarder, nästa månad kostar den 20 miljarder och till slut 80 miljarder. Det är litet svårt för folk att fatta vad som är sant bakom dessa siffror. Jag ställde en fråga till statsrådet om vad han eventuellt hade kunnat tänka sig att ge för råd till Alkoholkommissionen. Till skillnad från de flesta medlemmarna i denna kommission har statsrådet trots allt sysslat länge med dessa frågor. Därför borde han kunna ge kommissionen ett ord på vägen.
Fru talman! Det finns en ganska färsk studie utförd av en dansk forskare, som har funderat på varför medellivslängden i Danmark är lägre än medellivslängden i Sverige. Den här forskaren har gått igenom olika tänkbara faktorer som kan förklara detta fenomen och kommit fram till att skillnaden i medellivslängd förklaras av att man i Danmark dricker mer alkohol och röker mer än vad man gör i Sverige. Det finns åtskilliga forskningsresultat som klart visar att omfattande alkoholkonsumtion liksom rökning är mycket hälsovådligt och utgör ett hot mot folkhälsan. Om regeringen tillsätter en kommission som skall fundera över alkoholpolitiken, är det självfallet kommissionen som skall ge råd till oss och inte vi i regeringen som skall ge råd till kommissionen. Om vi visste vilka råd som vi skulle ge, behövdes det ingen kommission. Det tror jag att också Sten Andersson i Malmö förstår.
Fru talman! Japanerna har en högre medellivslängd än vad svenskarna har, och deras alkoholkonsumtion är större än den svenska. Den enstaka danska rapporten behöver alltså inte vara helt tillförlitlig. När det gäller kommissionen och goda råd till den förstår jag ju att om det i dag hade funnits förslag om hur man skall lösa problemen, behövdes det ingen kommission. Men med tanke på att statsrådet sedan lång tid tillbaka har sysslat med dessa frågor hoppas jag att han under hand tar kontakt med kommissionen och lägger fram sina synpunkter på problemet.

Fru talman! John Bouvin undrar vad regeringen tänker göra för att främja svenskarnas möjligheter att få behålla och utveckla sin kultur. Han ser med oro på hur mängden flyktingar och invandrare ökar och hur befolkningssammansättning och svensk kultur påverkas. Inte ens i regeringsformen finner han till sin bestörtning stöd för den svenska kulturen -- där hittar han bara en bestämmelse om att staten skall ''främja etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla sin kultur''. ''Bestämmelsen gäller alltså inte den svenska kulturen'', konstaterar han. Nej, just i den meningen omnämns inte den svenska kulturen särskilt. John Bouvins påpekande avslöjar att han, trots att han sitter i Sveriges riksdag, inte tycks ha förstått vad en författning är för något. En författning baserar sig på ett samhälles grundläggande värderingar och syftar till att värna ett lands kultur i dess vidaste mening. Allt som står i regeringsformen är alltså ett uttryck för svensk kultur inklusive synen på minoriteters rättigheter. John Bouvin tycks utgå från att kultur är något statiskt, något som inte förändras. Han verkar också anse att alla kulturella förändringar är dåliga och att det bara är genom invandring som de kan ske. Hans synsätt speglar både okunnighet och glömska om historien. Ett typiskt kännetecken för kulturer är att de är föränderliga, en del element får med tiden minskad betydelse och försvinner eller ändras eller får ny innebörd. Annat kommer till. Om vi tittar närmare på det som vi i dag anser är exempel på svensk kultur finner vi lätt inflytande från många håll och kulturer. Att julgranen är av främmande ursprung har vi säkert glömt, den är väl ungefär hundra år gammal. Ett annat främmande inslag i vårt julfirande är av betydligt senare datum. Mitt framför ögonen på oss, och under loppet av ett fåtal år, har vi införlivat något nytt i våra jultraditioner. För hur många människor i Sverige har inte Kalle Anka blivit ett måste för julfirandet? Om John Bouvin vill invända att dessa traditioner inte ändrats genom invandring, vill jag påminna honom om att om inte ett antal missionärer hade gett sig ut på en lång och äventyrlig resa till Norden, där de mötte mycket hårt motstånd och förakt för den nya kultur som de ville sprida, hade vi kanske inte alls firat jul. Sverige har alltså blivit det land som det är genom inflytande utifrån. I ett historiskt perspektiv har detta ofta skett genom invandring. I dag spelar också den moderna kommunikationstekniken en mycket viktig roll. Det är inte bara vår religion som har kommit med invandrare, det har även en hel del av det kunnande och den teknologi som byggt upp svensk industri och ekonomi. Göta kanal, en av våra sinnebilder för svenskhet, är resultatet av invandrad ingenjörskonst. Järnhanteringen, en av grunderna för vår välfärd, behövde utländsk arbetskraft för att utvecklas. Invandrarnas ättlingar har med tiden -- det har gått litet olika fort -- gått upp i det svenska folket. Vårt språk bär många spår av detta inflytande, men ofta är det bara utländskt klingande namn såsom Bouvin och Wachtmeister som ibland påminner oss om att bärarens anfader en gång flyttade hit från utlandet. Jag är övertygad om att John Bouvin inte tycker att allt utländskt inflytande är av ondo. Jag hoppas att det framgår av vad jag sagt att några åtgärder för att behålla och utveckla svensk kultur på det sätt som John Bouvin tycks mena varken är möjliga, nödvändiga eller önskvärda. På många olika sätt stöds emellertid svensk kultur i skolan och i samhällslivet i stort. Stora resurser satsas på att bevara och utveckla svensk kultur. Det senaste exemplet är museernas projekt ''Den svenska historien''. Musik, teater och andra konstnärliga uttrycksformer har de senaste åren fått ökade statliga bidrag. Här är det inte invandringen som utgör hotet utan andra krafter, men lika fullt skulle ett livskraftigt svenskt kulturliv inte vara möjligt utan ett ständigt utbyte av idéer och människor mellan Sverige och andra länder. Jag vill emellertid understryka att mötet mellan människor med olika bakgrund -- i synnerhet om olikheterna är stora -- kan vara svårt och påfrestande för båda parter. Påfrestningarna kan bli extra stora i dåliga tider och när arbetslösheten stiger. Detta är regeringen mycket medveten om. Därför görs nya insatser för att motverka den främlingsfientlighet som finns i samhället och som somliga personer i landet hjälper till att underblåsa på olika sätt.
Fru talman! Kulturministern! Jag får väl tacka för svaret, som inte var något direkt svar utan mer ett allmänt svammel om saker och ting. Jag frågade efter hur vi skall bevara vår svenska kultur. Jag vill ta död på en del myter om det här med invandring. Jag har själv en invandrarbakgrund och har t.o.m. jobbat i u-länderna, i tredje världen, i åtta tio år. Så jag vill påstå att jag inte alls är okunnig på det området. Nåväl, för att gå över till det här med invandringen. År 1870 var det bara 0,2 % som var utrikes födda, medan det år 1990 var 46 gånger fler. Där finns alltså en bidragande orsak. Jag är också övertygad om att kulturministern vet vad kedjemigration innebär. Vi svenskar kommer att bli en minoritet i mitten av 2000-talet. Då hotas vår kultur att suddas bort totalt. Redan nu kan man se en annan sida av saken som inte omnämns, nämligen den höga brottsligheten. Den tycker jag inte alls om. Det här är inte fråga om rasism eller någonting sådant, utan det är fråga om realism i allra högsta grad. Är kulturministern medveten om att om vi fortsätter med vår asylpolitik, blir slutet för vår svenska kultur mer eller mindre oåterkalleligt? Jag skall nämna ett exempel. Under 1969--1970 kom det 145 invandrare till Ishöj i Danmark. 20 år senare uppgår antalet invandrare till 1 800. Fortsätter ökningen i den takten blir det sammanlagt 8 000 invandrare år 2000. Om vi skall öka vår befolkning på detta sätt, ser jag ett kommande Bosnien här i Sverige. Det var det som jag ville ha en kommentar om.
Fru talman! Jag antydde i slutet av mitt svar att Bouvin är en av de personer i det här landet som underblåser fördomar och som målar upp hotbilder av de människor som i vårt land söker skydd från förföljelse. Han drar sig inte heller för att göra hypotetiska räkneexempel om att svenskarna skulle bli en minoritet i eget land. Om man skulle gå tillräckligt långt tillbaka i tiden för att göra sådana här beräkningar, skulle det redan vara kört i Sverige, därför att vi har haft en så stor invandring under århundradenas lopp. Detta framhöll jag också i mitt svar. Den inflytelse av andra idéer, värderingar och kulturer som vi har haft i Sverige under årtusendenas lopp är Sverige i dag. Vi har haft kulturella inflytelser, och vi i Sverige har också påverkat värderingar utanför vårt land. Detta är en process, ett möte mellan människor, kulturer och länder som ger oss styrka.
Fru talman! Vi kommer ingen vart här. Men vad jag försöker belysa är alltså vad den våg av ohejdad invandring av asylsökande leder till. Vi hjälper inte människorna på detta sätt, därför att vi dränerar tredje världen från kunnigt folk. Jag kan som exempel nämna att var fjärde läkare i dag har sitt ursprung i tredje världen. Är detta riktigt? Vad vi gör med vår asylpolitik är att hämma tredje världens länder i deras egen utveckling. Jag vill poängtera att vi måste tänka om när det gäller hela asylpolitiken, biståndet och över huvud taget. Kulturministern inledde den här debatten med att säga att där står en rasist. Detta leder ingen vart, därför att jag är nämligen ingen rasist. Det är inte fråga om detta.
Fru talman! Det är en gammal välkänd teknik från Bouvin att vädja till att känna sig underlägsen. Det finns ingen person som från den här sidan av talarstolen har talat om rasism. Jag ägnar mig åt att gå in i en sakdebatt. Bouvin talar nu om att vi dränerar tredje världen från utbildad arbetskraft. John Bouvin tillhör ju ett parti som egentligen vill avskaffa våra möjligheter att se till att det blir en bättre utveckling i de fattiga länderna, så att människor där kan få ett välbefinnande och de sociala möjligheter som gör att de kan stanna i sina länder. Men John Bouvin vill ju avskaffa all svensk u-hjälp, så att människor inte kan få framtiden i sina egna länder. Fru talman! Jag skall citera ett uttalande som John Bouvin har gjort en gång i tiden: 1955 fanns lika många människor i Kenya som i Sverige. Nu är det överbefolkat. Först födde de 15 ungar. Lejonet åt upp ett par. Sedan dog 10 av svält, och så hade de tre barn som klarade sig. Nu, med våra pengar, överlever alla, och då blir det katastrof. Detta, fru talman, anser jag inte vara ett uttalande som motsvarar vad man kan kräva av en ledamot av Sveriges riksdag, som hävdar att vi skall värna svensk kultur. Detta är inte något kulturellt uttalande.
Fru talman! Detta var väldigt billigt gjort. För det första vill jag fråga om kulturministern har hört mig säga detta. Det kulturministern citerar är hämtat ur en artikel. Men all right, kör på med den stilen, så kör jag min stil. Vi i i-världen måste hjälpa u-världen, ja. Men vi skall icke göra det på detta vis, därför att vi föder korruption. Jag har jobbat i dessa länder, så jag vet vad jag pratar om. Men vi är ju så förträffliga i denna kammare att vi bestämmer vad tredje världen skall göra. Så enkelt är det. Det är detta jag försöker belysa. Jag är så trött på allt detta resonemang, alla liknelser och påståenden om vad man har sagt. Förstår inte kulturministern att jag försöker att dra fram att vi måste vakna till och hjälpa tredje världen, därför att det är vi som har stökat till tredje världen. Vi har lagt oss i deras sätt att leva, och vi har talat om att vi är mycket, mycket bättre än vad de är. Men vi är människor allihop.
Fru talman! Jag förstår att John Bouvin är trött på att möta sitt eget ansikte och att konfronteras med sina egna uttalanden i denna kammare. Vad jag har sagt här tidigare är att John Bouvin vill hindra oss i Sverige från att möjliggöra en bättre utveckling i andra delar av världen. Han vill dra in den lilla smula av hjälp som Sverige kan bistå med för att utveckla andra länder.
Fru talman! Jag måste faktiskt svara litet grand på detta, därför att det som kulturministern påstår är helt felaktigt. Jag får be om ursäkt för att jag inte begärde ordet. Men jag är inte så van vid ordningen. Även om man nu har varit här i riksdagen i ett och ett halvt år, så lär man sig aldrig spelsättet som är här. Jag tycker inte om biståndspengar. Man kan med egna ögon se på länder som Moçambique och Angola. Det är fråga om länder som vi har förstört med svenska biståndspengar. Det är bara att konstatera detta. Så enkelt är det. Se sanningen i vitögat när det gäller den korruption som vi har infört i dessa länder. Jag har själv jobbat nere i dessa länder. Fråga befolkningen! Jag kommer alldeles utmärkt överens med befolkningen där nere. De håller med mig om allting. Vi föder alltså klasstänkande i tredje världen med hjälp av våra pengar. Vi delar upp klasserna så att de som blir rikare blir det på grund av detta, men den lille mannen där nere hjälper vi inte på rätt sätt.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att få till stånd en praktisk yrkesorientering för asylsökande. Inledningsvis vill jag understryka att brist på sysselsättning för en asylsökande, som för alla andra, är av ondo. Just av den anledningen har det de senaste åren gjorts stora ansträngningar för att ge de asylsökande en så meningsfull vistelse som möjligt. Och mer är på gång. Invandrarverkets förläggningar inriktad på att den enskilde asylsökande tar ansvar för sin dagliga livsföring och även tar aktiv del i skötseln av förläggningen. Vid varje förläggning skall fr.o.m. budgetåret 1991/92 ett fast utbud av sysselsättning erbjudas. Aktiviteterna omfattar bl.a. skötsel av förläggningen, information till nyanlända landsmän liksom till dem som bor i närheten av förläggningen. De asylsökande deltar också aktivt i skötseln av kaféverksamhet, second hand-butiker liksom i den barn och ungdomsverksamhet som finns i anslutning till förläggningarna. Dessutom finns ett ganska omfattande studieutbud där kurser i praktisk vardagssvenska är ett viktigt inslag. Det anordnas även kurser i t.ex. engelska, data, matematik, friskvård, hemspråk och trafikkunskap. Organiserad verksamhet som Invandrarverket svarar för finns också utanför förläggningen i samarbete med t.ex. organisationer, föreningar, enskilda och kommuner. Det kan vara fråga om arbetsplatsorientering och praktik på olika arbetsplatser. Denna verksamhet har mycket gemensamt med den praktiska yrkesorientering som erbjuds inom skolans ram. Det finns alltså redan i dag ett ganska varierat utbud av aktiviteter på verkets förläggningar. Eftersom verksamheten är under uppbyggnad förekommer självfallet lokala variationer. En grundläggande utgångspunkt för den organiserade verksamhet som Invandrarverket anordnar är att den skall upplevas som meningsfull för den asylsökande oavsett utgången i själva asylärendet. Regeringen avser senare i år att lägga en proposition om ett reformerat och mer flexibelt mottagande av asylsökande och flyktingar. Inriktningen är att förslagen i propositionen kommer att leda till att de asylsökande själva får ta ett större ansvar för sin egen livsföring. Det innebär bl.a. att de asylsökande får möjlighet att bo utanför förläggning och i högre grad ges möjlighet till meningsfull sysselsättning.
Fru talman! Först vill jag tacka för svaret, som jag tycker var positivt och människovänligt. Vi har ju för närvarande väldigt många flyktingar i vårt land. För många av dem är väntetiden lång vid slussar och förläggningar. Bristen på sysselsättning gör att många mår mycket sämre än de egentligen behöver göra. Personer som på försök har deltagit i verksamheter där de upplever sig ha en uppgift mår bättre både fysiskt och psykiskt. Det är bra att det börjar komma i gång verksamheter och att man uppmuntrar egna initiativ. Jag har t.ex. mött en man vid en sluss jag besökte som startade en förskola som blev en liten oas för förskolebarnen på slussen. Den värme han gav de barn som hade utsatts för våld och andra övergrepp går inte att beskriva. Jag upplever hans insatser som ovärderliga för den slussen under den tid han var där. Men det är också viktigt att människorna så fort som möjligt blir delaktiga i vårt samhälle och får träffa oss svenskar, liksom att vi också måste vara beredvilliga att möta de människor som på kortare eller längre tid har kommit till oss. Det är bra att man redan nu i avvaktan på att flyktingarna skall få resultatet av pågående utredningar och i väntan på att situationen i deras eget land skall bli bättre så att det går att återvända ordnar verksamhet liknande skolornas praktiska yrkesorientering. Men vid en del förläggningar som jag har besökt har tröstlöshetens och sysslolöshetens hand vilat tung över hela förläggningen. Personer utan nämnvärda kunskaper i svenska språket skulle kunna medverka vid skolbespisningar, servera mat till eleverna och vara med och förbereda måltiderna. Samma möjlighet till praktisk yrkesorientering borde också gå att erbjuda vid ålderdomshem, servicehus osv. Både män och kvinnor vid Invandrarverkets förläggningar skulle också kunna vara till stor hjälp vid fritidshem och daghem. Där skulle de kunna initiera och delta i olika gemensamma aktiviteter såsom bordtennis, skridskoåkning på vintern, fotboll, slöjdarbeten, sång och spel. Det skulle också kunna ge en ökad förståelse för olika kulturer, vilket tydligen behövs.
Fru talman! Jag har inte särskilt mycket att tillägga. Jag tycker att Margareta Viklund gjorde en bra uppräkning av tänkbara aktiviteter. Låt mig bara erinra om att jag för några dagar sedan fick ett förslag från Skolverket och Invandrarverket. Regeringen hade nämligen givit dem i uppdrag att undersöka hur skolan för barnen skulle kunna organiseras. Ett av de förslagen är att man kan använda barnens föräldrar, dvs. asylsökande föräldrar, i skolundervisningen. Det är ett litet exempel på vad som är på gång och på vad som kan vara tänkbara uppgifter för att dels ge föräldrarna en meningsfull tillvaro, dels stimulera till kontakter mellan föräldrar och barn på slussar och förläggningar. Jag tror att det är oerhört viktigt inte minst för de personer som har haft mycket traumatiska upplevelser t.ex. i krigets Jugoslavien. Jag har i mitt svar sagt att intensiteten i verksamheten i dag varierar. Jag är medveten om att det inte fungerar fullt ut på en del förläggningar, men inriktningen är att det skall bli en bättre omfattning på verksamheten.
Fru talman! Jag anser att det finns väldigt mycket att göra på det här området. Den flyktingsituation vi har i vårt land i dag är egentligen en enda stor utmaning. Det går att göra väldigt mycket och ta vara på de resurser som finns. Det jag har talat om -- en praktisk yrkesorientering och utbildning för asylsökande -- skulle också kunna vara till nytta för de flyktingar som tänker återvända till sina hemländer igen. En väl strukturerad praktisk yrkesorientering skulle avsevärt kunna underlätta deras repatriering. I en fördjupad vidareutbildning skulle det kunna ingå en politisk och demokratisk orientering om hur man bygger upp ett land som är helt utslaget. Det finns det också behov av att lära.

Fru talman! Ingegerd Sahlström har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att den svenska allemansrätten inte skall missbrukas inom turistnäringen. Bakgrunden till frågan är att ett danskt reseföretag har anordnat resor till värdefulla naturområden i Halland, varvid störning av djurlivet och nedhuggning av träd uppges ha inträffat. Låt mig först konstatera att störning av djurlivet och nedhuggning av träd bryter mot gällande lagstiftning. Brott av detta slag skall liksom andra brott beivras av berörda myndigheter. Markägaren kan kräva skadestånd av den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar skada på marken. Även arrangören av t.ex. en utflykt eller liknande organiserad samfärdsel på fastigheten kan, om han inte fått samtycke av markägaren, bli ersättningsskyldig. Låt mig vidare slå fast att nationaliteten på lagbrytaren därvidlag inte har någon som helst betydelse. För att förebygga händelser av detta slag är det självfallet viktigt att informera om de regler som gäller. Naturvårdsverket har nyligen till regeringen lämnat en redogörelse över de informationsinsatser som genomförts med anledning av ett regeringsuppdrag. Verket har kontaktat ett stort antal myndigheter och organisationer, annonserat i svensk och utländsk TV samt producerat videoprogram. Utländska turister på väg till Sverige har fått tryckt information och Invandrarverket har kontaktats för att föra ut information till invandrare och flyktingar. För närvarande följs arbetet upp med en enkätundersökning, och ett särskilt rådslag kommer att anordnas. Naturvårdsverket förutser ett fortsatt stort behov av information, utbildning och konkreta praktiska åtgärder på olika nivåer för att motverka missbruk av allemansrätten. Naturvårdsverket och berörda myndigheter och organisationer har således problemet under uppsikt och planerar konkreta åtgärder för att förebygga missbruk av allemansrätten. De som äger mark som utsätts för skadegörelse kan göra anmälan om detta i likhet med vad som gäller för andra brott.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Jag har ställt den här frågan med anledning av att man hemma i mitt län, Hallands län, är ganska upprörd över det som har hänt nu under våren. En av orsakerna till att jag har ställt frågan är att jag är litet ängslig för att man i denna upprördhet börjar ställa krav på att vi skall göra inskränkningar i allemansrätten. För mig är allemansrätten mycket viktig. Det är värdefullt att behålla allemansrätten som en rättighet för oss alla i Sverige. Jag kan liksom miljöministern konstatera att upplysningar verkligen behövs. Skadegörelsen har i några fall redan polisanmälts. Jag kan som ett exempel nämna att man i min kommun Halmstad har konstaterat att det vid det senaste tillfället var ett fyrtiotal forsrännare som övernattade under ett flertal nätter. De passade på att fälla ett hundratal träd, gräva latringropar, elda under granar och bo i tält under ett antal nätter. Det är inte riktigt vad allemansrätten går ut på. Jag skulle vilja veta när alla de förslag till åtgärder i förebyggande syfte som miljöministern nämnde kommer till stånd. Det är viktigt att det blir en upplysningsinsats som fungerar snabbt. Vi vill gärna ha turister i Halland, men vi vill att de skall uppföra sig på rätt sätt.
Fru talman! Jag har lätt att instämma med Ingegerd Sahlströms önskan. Jag förstår upprördheten. I själva ordet allemansrätt betonas ju rättigheten, men sanningen är ju att den också är förknippad med skyldigheter. Det finns i en liten broschyr jag har med mig en ganska bra sammanfattning av vad man inte får göra: man får inte störa och inte förstöra. Det är enkelt uttryckt vad det handlar om. Allt det man inte får göra är i allmänhet straffsanktionerat i brottsbalken. Men när vi talar om allemansrätten brukar vi ju ägna oss i första hand åt dess positiva sida. Det är den vi vill framhålla. Men det finns mycket klara förbud. Även om allemansrätten som sådan är en sedvanerätt finns det alltså i annan lagstiftning gränser som man inte får överträda. De åtgärder som Naturvårdsverket redovisar för regeringen i en skrivelse, vilken kom in den 13 oktober 1992 efter ett uppdrag vi gav den 27 februari 1992, innefattar bl.a. åtgärder inför turistsäsongen. Det är åtgärder som Naturvårdsverket delvis har fått extra pengar för att genomföra. Det handlar alltså om den rad av åtgärder som jag berättade om i frågesvaret. Jag skall inte gå in ytterligare på det, men handlingen finns i Miljö och naturresursdepartementet. Jag tror att det är viktigt att också de från andra länder som är ovana vid allemansrätten möts av information. Jag tog med mig en broschyr för att visa vilken information på både tyska och engelska och andra språk som man kan få vid gränspassager.
Fru talman! I svaret talas det om att man behöver ge information till bl.a. invandrare och flyktingar. Jag tror inte att det är det största problemet. Jag tycker att det är alldeles utmärkt att man får information när man passerar gränsen. Nu skall jag väl inte jaga danskar, men hemma i Halland säger man att danskarna inte har härjat på detta sätt sedan tiden före freden i Knäred, och det är ju ett antal år sedan. Jag har litet papper här, bl.a. en broschyr från en firma i Hornbæk, vari man talar om hur fantastiskt fint det är att åka till den vildmark som finns i Halland. Jag har själv inte riktigt uppfattat det såsom vildmark; begreppet kan ha olika betydelse. I broschyren sägs att man kan slå sig ner i tre fyra dagar och bo i tält och få enormt fina kurser i överlevnad. Så kommer 70 personer med 45 gummibåtar och ägnar sig åt forsränning i Tollarpsfallet. Det är litet väl häftigt. Vad skall vi göra för att hindra de firmor som finns på turismens område? Det gäller ju inte att hindra den enskilda människan utan de kommersiella intressen som verkar för att utnyttja allemansrätten i Sverige.
Fru talman! I detta fall kan man aldrig skapa några fullständiga garantier. Mot dumheten kämpar även gudarna förgäves. Det handlar ju ofta om dumhet. Men det handlar också om -- vilket är viktigt att påpeka -- en del kommersiella intressen, som naturligtvis tar tillfället i akt att tjäna pengar på den fina svenska naturen. Det innebär ibland att man belastar den för hårt och inte sätter upp klara gränser för vad människor får och inte får göra. På detta område kan en expansion komma att medför någon sorts anmälningsplikt. Men så uppmärksammat som fallet utanför Halmstad har blivit med polisanmälan i dess spår utgår jag från att kunskapen sprider sig även till Danmark. Jag törs inte dra några som helst paralleller med freden i Knäred eller något annat. I så fall tror danskarna att jag ägnar mig åt något slags skämtkrig.
Fru talman! Jag vill ställa en sista fråga. Jag tror uppriktigt att man på Miljödepartementet är mycket mån om att försöka rätta till dessa fel. Men turismen är ju en näringsgren på frammarsch i Sverige. Hur går samtalen mellan miljöministern och näringsministern i detta fall? Är man även på näringssidan medveten om denna problematik?
Fru talman! Regeringen står givetvis samlad bakom denna politik. I vår hantering av dessa frågor i EG sammanhang framhåller vi hela tiden -- vilket vi även gjorde i vårt anförande i Bryssel när förhandlingarna inleddes -- allemansrättens betydelse. Jag vet också att man i det nya organ som har ersatt Turistrådet har ägnat dessa frågor stor uppmärksamhet. Detta organ sorterar just under
Fru talman! Jag tackar för detta svar. Jag hoppas att dessa departement tillsammans skall verka för att vi får turister till Sverige och att vi alla har en fortsatt rätt till vår natur. Jag hoppas också att de turister som kommer hit skall lära sig att uppskatta den på rätt sätt och vara medvetna både om rättigheter och om skyldigheter.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att medverka till förändringar av gällande regler så att taxibil utan taxameter kan användas för privatkörning. Enligt 13 a § fordonskungörelsen skall ett fordon som används i taxitrafik vara försett med en taxameter av godkänd typ. Taxameterns fastsättning och även taxametern skall vara plomberad. Riksdagen har nyligen ställt sig bakom regeringens förslag om att taxametern alltid skall vara plomberad och inte, som det nu står i fordonskungörelsen, ''vid behov''. Flyttning av taxameterutrustning från en bil till en annan skall alltså inte kunna ske. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen medge undantag från skyldigheten att ha en taxameter. Till sådana särskilda skäl hör att fordonet uteslutande skall användas för skolbarnstransporter. Både från allmän synpunkt och med hänsyn till vikten av att konkurrensen inom taxinäringen bedrivs på lika villkor är det viktigt att taxifordon är utrustade med godkända taxametrar. Alltför långt gående dispenser öppnar vägen för en gråzon med inslag av olaglig yrkesmässig trafik. Riksdagen har nyligen ställt sig bakom regeringens förslag om en mera restriktiv dispensgivning när det gäller kravet på taxametrar. Jag vill också erinra om att regeringen i december förra året beslöt om en ändring i yrkestrafikförordningen, som innebär att länsstyrelsen skall kontrollera att ett taxifordon och dess utrustning verkligen är godkända för det slag av trafik som yrkestrafiktillståndet avser, alltså i detta fall taxitrafik. Länsstyrelsen skall också kontrollera att tillståndshavaren är ägare eller har nyttjanderätt till fordonet. Härigenom säkerställs att det kontinuerligt finns ett samband mellan trafiktillståndet, tillståndshavaren, det fordon som anmälts för taxitrafik och registreringsskylten. Alltså skall, om det inte finns beslut om dispens från kravet på taxameter, ett fordon som anmälts för att användas i taxitrafik alltid vara utrustat med taxameter. Det fordon som saknar taxameter skall enligt 38 § fordonskungörelsen genomgå förnyad registreringsbesiktning. Sten Andersson är, vad jag kan förstå av tidigare riksdagsdebatter, medveten om att det förekommer ekonomiska oegentligheter inom taxibranschen. Låt oss från rättssäkerhetssynpunkt behålla sambandet mellan taxibil och taxameter! Jag vill tillägga att regeringen i sin taxiproposition från i december förra året föreslog att Vägverket bör upphäva Trafiksäkerhetsverkets tidigare beslut om att två särskilda taxameterfabrikat är undantagna från kravet på fastsättning i fordonet. Riksdagen har inte haft något att erinra mot ett sådant upphävande. Det innebär att obehörigt intrång i en taxameters funktionssätt kan minska och därmed också fusket inom den oseriösa delen av taxinäringen. Jag är alltså inte beredd att medverka till ändringar i regelsystemet för taxi på det sätt som Sten Andersson önskar. Däremot har jag pekat på möjligheten att få dispens från taxameterkravet, om det finns särskilda skäl för detta. Om en sådan dispens har givits, får fordonet självfallet då också användas för privatkörning.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Låt mig kort rekapitulera min fråga till statsrådet. Den handlar alltså om en taxiägare, som har två bilar, en vanlig taxibil som går såsom vanlig taxi, och en buss som till 95 % används till skolskjuts. Han slipper ha taxameter under skolskjutstiden. Om han en lördagkväll har fått en större körning och måste ta bussen, har han kunnat flytta taxametern från den vanliga taxin till bussen. Han kan ju inte investera 35 000--40 000 kronor i ytterligare en taxameter med tanke på de små intäkter som han får genom den andra bilen i taxitrafiken. Om hans hustru, sedan han har flyttat över taxametern från sin vanliga taxi till bussen, vill använda deras vanliga taxi privat, begår hon en kriminell handling. Det råder nämligen körförbud på den bilen, eftersom man inte får köra en taxibil privat om det inte finns en taxameter i den. Hur skulle, herr statsråd, ett tillåtande av denna dispens kunna innebära någon form av gråzon? Det har ju inte ett dugg med taxikörning att göra. Jag vet om att det framför allt i storstäderna finns en del kontroversiella inslag i taxiverksamheten, men ingenting av detta förekommer ju på landsbygden. Därför måste kontentan av svaret vara att det i dag blir dyrare att bedriva taxiverksamhet på landsbygden och att det i slutändan drabbar konsumenterna. Vad som kanske är värre -- när vi nu vill ha ett levande Sverige -- är att servicen riskerar att bli mycket sämre. Att betala 35 000-- 40 000 kr för en taxameter, herr statsråd, när man inte kan få in den summan i taxiinkomster finns det väl knappast någon riktig logik i.
Fru talman! Det problem som Sten Andersson i Malmö framlägger för oss kan låta delikat. Men faktum är ju att denna taxiägare inte behöver investera i en taxameter i det aktuella fordonet om han uteslutande ägnar sig åt skolskjutsar. Då krävs det alltså inte någon taxameter. Detta handlar ju om ett försök till åtstramning av de regler som Sten Andersson och jag är helt överens om är alldeles för liberala, när det gäller hanteringen av taxametrar i dagens läge. Problemet är ju just att man flyttar taxametrar. Problemet är att de inte är fastsatta och besiktigade och att inte taxameterns registreringsnummer också finns i exempelvis registreringsbeviset, så att man vid t.ex. en flygande besiktning kan kontrollera att det är rätt taxameter som sitter i bilen. Det som Sten Andersson för fram kan låta väldigt legitimt, men det öppnar ändå på ett alldeles uppenbart sätt, fru talman, för ett fortsatt fusk med taxametrarna. Detta trodde jag att Sten Andersson och jag var överens om. Regeringen lade ju som sagt fram en proposition om åtgärder när det gäller taxitrafiken den 17 december. Trafikutskottet ville ha ytterligare åtgärder på såväl lagstiftnings som tillsynsområdet för att komma till rätta med de problem som finns inom näringen. Jag är något förvånad över att Sten Andersson, som står bakom utskottets majoritetsskrivningar om ännu strängare regler, nu vill mjuka upp de regler som finns vad gäller de kvittoskrivande taxametrarna. Man kan inte å ena sidan kräva skärpta regler och å andra sidan ta bort kravet på att taxametern alltid skall vara fastsatt i fordonet.
Fru talman! Jag har läst att man slipper att ha taxameter om man t.ex. bara har kontraktskörningar. Men i det här fallet har man flyttat taxametern, som ju ofta krävs för att en taxinäring skall fungera för konsumenterna på landsbygden. Det har inte förekommit någon kritik mot att så har skett i de små orterna ute på landsbygden. Problemen i taxinäringen har funnits i storstäderna. Jag var med i den debatt som statsrådet refererade till. Då tog jag just upp det här exemplet. Jag har också pratat med den som jag tror är statsrådets sakkunnige på departementet i de här frågorna. Han medger att detta är svårt att förklara. Om vi nu inte kan ändra på det här är vi i alla fall överens om att det faktum att man tvingas ha en taxameter även om den trafik man bedriver bara till en liten del består av taxikörningar innebär sämre service för de boende på landsbygden. I de fall då man kan få service blir den dyrare än vad den skulle behöva vara.
Fru talman! Det här med landsbygden låter naturligtvis väldigt bra. Men var drar man gränsen? Vi har i dag upphävt sambandet. Det är alltså möjligt att med vilken taxibil som helst bedriva taxiverksamhet över hela landet. Jag tror att en av grundbultarna för att vi skall få ordning på taxinäringen är att varje bil som inte uteslutande används för kontraktskörningar skall ha en taxameter som är plomberad, och man skall kunna avläsa numret på taxametern i registreringsbeviset. Jag tror faktiskt att det är nödvändigt att hålla fast vid detta.
Fru talman! Vi har ju sett i medierna, och fått det vidimerat av taxiägare, att inte ens dagens taxametrar är tillförlitliga. Det lär finnas en person på en viss gata i Stockholm som har sidoinkomster av att justera taxametrar precis i den riktning som taxiägaren önskar. Jag tror inte att man löser problemen genom att säga att det absolut skall vara en taxameter i varje taxibil. Det finns andra lösningar -- och det pratade också utskottet om -- Eftersom jag inte har fått svar på frågan tolkar jag det som att vi tydligen ändå är överens om att det generellt blir dyrare att åka taxi på landsbygden om vi skall behålla dessa regler fullt ut. Där har ju den här verksamheten ofta förekommit. Taxiverksamhetens möjligheter att upprätthålla en god service på landsbygden blir sämre.
En taxiägare har två taxibilar, en personbil och en s.k. minibuss, med taxameterkassetter i båda, men endast en taxameter. Minibussen används i huvudsak till skolskjutskörning som är kontrakterad och då behövs ingen taxameter. Taxiägaren får en körning där han måste använda minibussen och sätter då in taxametern i denna. Den andra bilen får då inte användas för taxiägarens privata bruk, på grund av att taxameter saknas, trots att förmånsskatt är betald!
Fru talman! Jag tror inte att jag kan hålla med om detta. Återigen: om den ena bilen uteslutande används för skolskjutsning finns ju förutsättningar för dispens, och man kan också få dispens för användning av bilen för privatkörningar. Frågan från Sten Andersson i Malmö handlar ju egentligen om fruns privata resor. Han frågar: ''Är statsrådet beredd medverka till förändringar av gällande regler så att privatkörning blir möjlig i sådana fall som relaterats ovan?'' Jag kan inte riktigt förstå vad detta har för samband med prissättningen för taxiresor på landsbygden.
Är statsrådet beredd medverka till förändringar av gällande regler så att privatkörning blir möjlig i sådana fall som relaterats ovan?
Fru talman! Det finns ett samband. Man har ju tidigare kunnat flytta taxametern. När ägaren, i det fall som jag har relaterat till, kör med sin buss flyttar han över taxametern till den. Då får inte någon köra hans bil privat, därför att det då är körförbud på den i och med att taxametern är borttagen. Det måste ju bli dyrare om man tvingas att ha en taxameter i bägge bilarna, framför allt i den bil som bara till en obetydlig del används för s.k. betald taxiverksamhet. Jag förstår att taxiägarna kommer att säga: Jag kommer icke att investera i detta utan bara köra skolskjutsen. Den service som jag tidigare kunde ge med min buss ger jag inte längre, därför att den verksamheten inte ger några intäkter som motsvarar de kostnader som jag har. Därför blir det bara en taxi i fortsättningen -- skolskjutsen.
Fru talman! Avslutningsvis undrar jag ändå om inte Sten Andersson i Malmö innerst inne kan nära en liten misstanke om att det skulle dyka upp en hel del s.k. fruar som är ute på privatkörningar med bilar, som i själva verket också tar upp passagerare mot betalning. Det är ju detta som vi vill undvika genom att ha detta strikta samband mellan en bil som används utanför kontraktskörningar och en specifik taxameter.

Fru talman! John Andersson har frågat mig om jag är beredd att ta nödvändiga initiativ för att ett större träbroprojekt skall komma till stånd i vårt land. Ansvaret för tekniska frågor som har anknytning till byggandet av broar för vägtrafik åvilar Vägverket. Verket har följt och följer kontinuerligt utvecklingen på broområdet och har för avsikt att under våren 1994 i sina bronormer ta in ett kapitel som behandlar träbrokonstruktioner. I andra länder förekommer den ordningen att beställande myndighet anger vilket material en bro skall byggas av, medan vi i Sverige ger entreprenören möjlighet att föreslå konstruktion och material då anbud lämnas. Detta har ännu inte resulterat i att nya träbroar kommit till stånd, men av vad jag erfarit pågår en intressant utveckling inom området som kan innebära att träbroar blir ett alternativ i framtiden. Med hänsyn härtill och då jag har fullt förtroende för Vägverkets sätt att sköta denna verksamhet ser jag ingen anledning att ge Vägverket några särskilda direktiv i denna fråga eller ta initiativ till ett större träbroprojekt.
Fru talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Men det är synd att inte kommunikationsministern ser någon anledning till att eventuellt påskynda en utveckling på det här området. Sverige är ju ett skogsland, och för närvarande har vi ju ett rejält överskott av träråvara. Ur många synpunkter kunde det därför vara bra att satsa på nya områden och nya produkter, allra helst när det redan finns företag här i landet som satsar ganska mycket på en utveckling på det här området. Det är synd att inte kommunikationsministern ser några möjligheter att ta dessa initiativ. Om jag i övrigt skall kommentera svaret vill jag säga att detta med att Vägverket håller på att ta in ett kapitel som behandlar träbrokonstruktioner beror på att man i Skellefteåtrakten i Västerbotten bygger träbroar. Vägverket kom helt plötsligt på att man inte hade några regler för detta. Man skall hålla Vägverket räkning för att man var generös och godkände träbroprojekten i Skellefteå som provobjekt tills man har fått fram regler. Jag skulle vilja påstå att det här är ett alternativ redan i dag, och inte bara i framtiden. I Amerika har man byggt 17 000 träbroar, i Finland finns 500 broar och även i Schweiz håller man på med att bygga träbroar. Det borde således också vara möjligt i Sverige, inte minst eftersom limträtekniken är mycket intressant.
Fru talman! Jag uppfattade mitt svar såsom mycket positivt gentemot träbroar. Jag tror att John Andersson och jag i grunden har samma uppfattning, nämligen att det vore mycket positivt med en sådan utveckling. Att jag inte ser någon anledning att ta särskilda initiativ beror just på att det nu kommer ett kapitel i den nya utgåvan om bronormer som behandlar träbrokonstruktioner. Det pågår också en intressant utveckling inom det här området som kan innebära att träbroar kan bli ett alternativ i framtiden. Men detta, fru talman, kommer enbart att bero på om det här är mera gynnsamt än andra material ur kostnads och livscykelsynpunkt. Frågan är således vilket underhåll dessa broar kommer att kräva jämfört med andra konstruktioner. Jag ser med stor tillförsikt fram emot den verksamhet som nu har startat. Jag hoppas att vi kommer att få se betydligt flera träbroar i Sverige framöver.
Fru talman! Det kan uppstå inkörningsproblem när man skall börja med en ny verksamhet. De entreprenörer som i dag finns på bromarknaden arbetar med stål och betong. De företag som arbetar med limträteknik är inte direkt brobyggare, utan de utvecklar tekniken och tillhandahåller material till brobyggarna. Det var ur den aspekten jag tänkte att någon kanske behöver ta ett initiativ. Jag tänkte då närmast på kommunikationsministern. Ett sådant initiativ skulle kunna komma t.ex. när man skall bygga Vedabron. Anslutningsbroarna till denna bro skulle kunna byggas i trä.
Fru talman! Jag tror att den debatt som inte minst John Andersson har bidragit till här kommer att aktivera entreprenörer och leverantörer av den här typen av material. Jag är övertygad om att det kommer att finnas sådana offerter att ta ställning till när man skall fatta beslut om olika broprojekt framöver.
Fru talman! Om den här debatten är ett steg på vägen när det gäller att hjälpa fram sådan verksamhet får väl både kommunikationsministern och jag ta åt oss äran.
Fru talman! Marianne Andersson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkra svensk infrastruktur i samband med Som frågeställaren noterat pågår för närvarande diskussioner mellan SAS, KLM, Swissair och Austrian om förutsättningar för samarbete och samgående. Som bekant arbetar de europeiska flygbolagen på en marknad med hård och ökande konkurrens, framför allt beträffande den internationella trafiken. Strukturförändringar är ett naturligt inslag inom näringsgrenar som arbetar på en konkurrensutsatt marknad. Jag ser det därför som ett naturligt steg att också SAS undersöker förutsättningarna för att stärka konkurrenskraften genom samarbete och eventuellt samgående med andra flygbolag. Denna process kan ju också ses som en fortsättning på det skandinaviska samarbetet inom luftfarten. Det är att notera att samarbetsdiskussionerna har som primärt syfte att stärka konkurrenskraften på de internationella linjerna och tillförsäkra Skandinavien en fortsatt god flygtrafikförsörjning i detta hänseende. Det är nu närmast moderbolagen till SAS som har att bedöma om man skall gå vidare med direkta förhandlingar. Jag kan inte se att frågan om SAS framtidsplaner har någon relevans för diskussioner om det svenska flygets infrastruktur.

Fru talman! Det verkar råda en viss begreppsförvirring i den här debatten. Jag sade i mitt svar: ''Jag kan inte se att frågan om SAS framtidsplaner har någon relevans för diskussionerna om det svenska flygets infrastruktur.'' Marianne Andersson använde ordet ''infrastruktur'', och det är möjligt att jag har missförstått vad hon menade med det. Med infrastruktur menas emellertid i det här sammanhanget de statliga och kommunala flygplatserna. Infrastrukturen utgörs i det här fallet av de fysiska anläggningar som finns på Arlanda och på övriga statliga och kommunala flygplatser. Men om Marianne Andersson med sin fråga vill veta hur det här påverkar inrikestrafiken, vill jag gärna säga att SAS bildades som ett svar på efterkrigstidens luftfartspolitik. Sverige med åtta miljoner invånare, Danmark med fyra miljoner invånare och Norge med cirka fyra miljoner invånare var för små. Däremot kunde dessa tre länder gå samman och bilda ett gemensamt bolag. Nu har vi åter igen en helt ny luftfartspolitisk karta. inom EG och det nya EES-området kommer det att ställas helt andra krav på bolagen för att de skall kunna överleva. De tre länder som nu är aktuella utöver de tre som ingår i den nuvarande SAS konstellationen är små stater. De har i praktiken samma problem som Sverige, Norge och Danmark. Nu pågår en utvärdering inom bolagen. Man har ännu inte tagit ställning till om man skall gå vidare, vi avvaktar en rapport till ägarkretsen om hur man ser på detta från moderboalgens sida.

Fru talman! Marianne Andersson och jag har samma syn på detta. Det är oerhört viktigt att penetrera de frågor som Marianne Andersson tar upp. Det största hotet mot ett inrikesflyg bedrivet av SAS är givetvis att man får mycket stora förluster även på utrikeslinjerna. Det är för att undvika denna situation som man nu diskuterar olika möjligheter för att åstadkomma en konkurrenskraftig verksamhet internationellt. Om detta skulle allvarligt skada möjligheterna att bedriva en bra inrikestrafik, tror jag att det blir mycket svårt att föra fram en sådan politik i

Fru talman! Till det senare vill jag säga: Den bästa förutsättningen för att SAS skall kunna bedriva en bra inrikestrafik är att vara konkurrenskraftig. Man måste se till att man har rätt priser och rätt utrustning för den trafik som det här är fråga om. När det gäller den internationella trafiken är den kritiska frågan om den kan upprätthållas utan förluster, vilket också skulle drabba inrikestrafiken. Jag är övertygad om att dessa frågor kommer att finnas med när man i ägarkretsen skall diskutera utfallet av de företagsinterna utvärderingarna.

Fru talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa Postens förtroende och service på landsbygden. I dag sker stora förändringar av allmänhetens vanor vad beträffar utnyttjandet av posttjänster. 1992 med 7 %. Brevvolymerna minskade med knappt 3 % under samma period. Till följd av de sjunkande volymerna i Postens affärer ställs stora krav på Postens förmåga att anpassa sin verksamhet. Under 1991 gnomfördes en översyn av Postens kontorsnät. En arbetsgrupp -- Nät 92 -- med representanter från bl.a. riksdagen fick detta uppdrag. I 1992 års budgetproposition redovisades resultatet för riksdagen. I kort innebar förslaget att det rikstäckande kontorsnätet med sina ca 2 000 servicepunkter skall behållas, men att verksamheten på mindre orter skall kunna samordnas med landsbygdsbutiker. För att garantera en fungerande betalningsservice även i landsbygd köper riksdagen fr.o.m. budgetåret 1992/93 rikstäckande betalnings och kassaservice av Postverket. Därutöver har riksdagen fastställt preciserade krav på Postens service och kvalitet vad avser brev och paketbefordran samt betalningsförmedling. Regeringen avser att föreslå riksdagen i höst att Posten bolagiseras och att en ny postlag införs. En grundförutsättning och även motiv till förslagen är att en fortsatt god postservice till rimliga priser för alla oavsett bostadsort bibehålls.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det är utmärkt och betryggande att de ca 2 000 servicepunkter som finns i landet skall behållas. Jag hoppas innnerligt att det inte innebär en rovdrift med personalen i butikerna, dvs. att de får alltför dåliga villkor för att man på det sättet skall spara pengar. Det som föranlett min fråga är att det verkar vara så oerhört bråttom med omändringarna. Man talar hela tiden om en bolagisering, något som riksdagen ännu inte slutligt beslutat om. Man har talat om att man skall gå vidare med denna inriktning. Men det är inte förrän det kommit en proposition med ett förslag till en postlag och riksdagen haft möjlighet att diskutera den bolagsordning som skall garantera en god service på landsbygden, osv., som det finns grund för en bolagisering. Nu verkar det som att man är inne på att genomföra en bolagisering innan riksdagsbeslutet är fattat. En annan sak som bekymrar mig är att man talar om kundorientering. Men det verkar som om det är ett statistiskt mått där man undersöker hur nöjda kunderna är. Vad som är viktigt på landet är att man också samråder med kunderna. Man har t.ex. i Enviken bildat en intresseförening med en arbetsgrupp för Posten. I Tällberg är man mycket mån om att kunna diskutera med Posten om hur framtiden skall se ut. Jag hoppas att kommunikationsministern delar min uppfattning att det vore mycket bra om man kunde ha en nära kontakt med de närmast berörda människorna på landsbygden när förändringar genomförs.
Fru talman! Jag tror ärligt talat att det är helt uteslutet att genomföra en bolagisering innan riksdagen har fattat ett beslut om detta. Jag ser att Birgitta Hambraeus i sin fråga säger att det ser ut som om att Postverket verkställer bolagiseringen utan att invänta riksdagsbeslutet. Eventuellt har vi också här att göra med en viss begreppsförvirring. Många tror att bolagisering är någonting som driver fram rationaliseringar. Som jag säger i mitt svar sjunker volymerna helt oavsett en sådan både vad avser kassaservicen och antalet brev. Det är för att framför allt möta utvecklingen av elektroniska befordringssätt som dessa olika rationaliseringsåtgärder måste vidtas, alldeles oavsett bolagiseringen. Ett annat missförstånd är att bolagisering skulle vara lika med privatisering. Det finns inget samband mellan dessa saker. Jag vill gärna vidimera det Birgitta Hambraeus säger: en dialog är helt nödvändig, inte minst om det skall ske ett samutnyttjande mellan en butik och ett postkontor. Jag tror ärligt talat att det inte är fråga om någon rovdrift. Tvärtom visar utredningen att man på detta sätt kan rädda fler landsbygdsbutiker och fler postkontor än om man håller fast vid de gamla principerna. Vi skall följa denna utveckling mycket noga, Birgitta Hambraues. Vi har tummen i ögat på Postverket i detta sammanhang för att se till att servicen inte försämras. Men vi måste samtidigt försöka följa upp den tekniska utveckling som gör att vi alla sitter hemma och betalar våra räkningar med postgiro, använder oss av plastkort mycket mer, att pakteten i större utsträckning skickas dörr till dörr och att elektroniska meddelanden, såsom telefax, blir alltmer vanliga. Det är detta som är den stora utmaningen, inte vilken associationsform som
Fru talman! Jag tycker att det var värdefullt med kommunikationsministerns klarläggande vad gäller bolagiseringen. Såvitt jag förstår är bolagiseringen motivet till de drastiska och snabba förändringar som Posten nu verkställer lokalt. Det är i var mans mun, och det står i tidningarna. Man talar om att bolagiseringen börjar den 1 januari och att den kräver en mängd olika förändringar. Bolagiseringen, som alltså inte är beslutad ännu och vars regler riksdagen inte har tagit ställning till ännu, verkar redan vara färdigbeslutad. Man motiverar, som sagt, också impopulära och drastiska förändringar med den. Jag är glad att kommunikationsministern har berättat att så icke är fallet. Låt mig också fråga om hur de 50 miljoner som riksdagen anslog extra den 28 april kommer att användas för att utöka servicen på landsbygden. Jag nämnde dem i min fråga också.
Fru talman! Först vill jag slå fast att regeringen avser att i höst föreslå riksdagen att Posten bolagiseras och att en ny postlag införs, precis som sker på teleområdet. Där reglerar vi alla de viktiga saker som Birgitta Hambraeus berör i sin fråga. Jag är medveten om att impopulära åtgärder motiveras med bolagiseringen, men detta är i grunden fel. Dessa vidtas för att vi använder telefax mycket mer och för att volymerna sjunker på olika områden. Vilken associationsform Posten har, om det är ett affärsverk eller ett bolag, har en mycket underordnad betydelse i detta sammanhang. Hur de 50 miljonerna skall användas vet jag ärligt talat inte. Postverket hade ett mycket gott resultat förra året. Jag minns inte exakt hur stort det var, men det var en bra bit över en miljard. Regeringen hade den uppfattningen att man borde ha klarat detta med 250 miljoner, men trafikutskottet har föreslagit att vi skall plussa på ytterligare 50 miljoner för den här servicen.
Fru talman! Det är naturligtvis mycket viktigt att dessa pengar används så att vi just på landsbygden kan få ytterligare trygghet i vår service. Ett postkontor på landsbygden betyder väldigt mycket mer än att breven kommer fram och att man kan gå in och skicka i väg pengar osv. Det har t.ex. att göra med en bygds status. Den statliga servicen med synliga kontor där man märker att detta är en bygd som har en god service är mycket betydelsefull. Jag hoppas att dessa 50 miljoner kommer att kunna användas för att ytterligare stärka servicen på landsbygden. Jag är tacksam för det ytterligare påpekandet att bolagiseringen inte är orsak till drastiska nedskärningar. Jag undrar om kommunikationsministern har undersökt en sak. Jag har det intrycket att Posten på landet används i nästan lika hög grad som förut. Det kanske närmast är i städerna som man har börjat svika Posten. Har kommunikationsministern gjort någon sådan undersökning?
Fru talman! Dessa nyckeltal framgår av Nät 92 utredningen. Jag har dem inte i huvudet. Det är säkert riktigt som Birgitta Hambraeus påpekar. Därför finns också underlag för att på ett antal ställen arbeta antingen med separata postkontor eller i samverkan med någon glesbygdshandel, som därmed också får ett bättre underlag för att leva vidare och erbjuda glesbygdsinvånarna en god service.
Fru talman! Låt mig till sist ställa en fråga till kommunikationsministern. Det tas olika initiativ på landet. Man har en intresseförening, bildar arbetsgrupper och försöker att komma med konstruktiva förslag till hur servicen skall kunna förbilligas utan att kontoret försvinner. Är kommunikationsministern beredd att vid något lämpligt tillfälle orientera sig om detta? Det vore också bra om regeringen i samråd kunde uttrycka hur önskvärt det är att Posten inte enbart tittar på statistiska mätningar i sin kundorientering, utan också är positiv till att samråda med människor som berörs och som har en oerhörd nytta och glädje av att det finns postkontor.
Fru talman! Jag är självfallet beredd att vid lämpligt tillfälle, när jag blir inbjuden på någon resa ut i landet, även titta på samverkan mellan offentliga inrättningar som Posten och privata verksamheter, oavsett om de är kommersiella eller om de har mer ideella inslag.